Herr talman! Jag har i mitt svar angivit på vilket sätt vi arbetar med att på sikt erbjuda alternativ till fängelsestraffet. När det gäller framtida lagstiftningsåtgärder som kan verka i den ena eller andra riktningen, vill jag nog avvakta tills sådana lagförslag föreligger och då redogöra för på vilket sätt regeringens ambition att på sikt minska användandet av fängelsestraff fullföljs. På frågan, om ungdomsutredningen är oförhindrad att föreslå avskaffande av fängelsestraff för ungdomar i åldern 15--17 år, vill jag säga att det inte finns något hinder för detta i direktiven. Utredningen kan givetvis göra de överväganden som den anser nödvändiga.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Direktiven kan möjligtvis vara otydliga på den punkten. Det stora problemet nu är ju att resurserna när det gäller placering av ungdomar på § 12-hem är mycket små. Detta har varit föremål för debatt här tidigare. Det är alldeles nödvändigt att det tillskapas nya möjligheter för placering av ungdomar i åldern 15-- 17 år. Utvecklingen i detta sammanhang är oroväckande, eftersomdomarna säger att de på grund av bristen på resurser måste döma fler till fängelsestraff. Antalet fängelsedömda kommer därför av allt att döma att öka ytterligare. Vad anser justitieministern kan göras utöver det som framkom av statsrådet Lindqvists svar?
Herr talman! Jag har när det gäller kommunernas ansvar för ungdomar som överlämnas till vård enligt socialtjänstlagen ingenting att tillägga utöver det som statsrådet Bengt Lindqvist sade i sitt svar till Gudrun Schyman. Det var ett mycket utförligt svar. Det redogjordes där i detalj för de statsbidrag och regeländringar som genomförs för att kommunerna och landstingen skall ta sitt ansvar när det gäller denna ungdomskategori.
Herr talman! Det finns även andra möjligheter att minska användningen av fängelsestraff. Det har t.ex. framkommit att 34 § i verkställighetslagen används i mycket begränsad omfattning. Jag undrar om Laila Freivalds har observerat att 34 § används i för liten omfattning? Jag skulle vilja ställa en annan fråga. Trots att antalet fängelsedomar har ökat så pass mycket har bifallen till nådeansökningar minskat under den senaste tioårsperioden.
Herr talman! Hans Göran Franck undrar om jag har observerat tillämpningen av 34 § i verkställighetslagen. Jag kanske kan kontra med att fråga om Hans Göran Franck har observerat vad som står i direktiven till påföljdsutredningen just när det gäller 34 § i verkställighetslagen.
Herr talman! Jag har uppfattat det på ett sådant sätt att överväganden skall göras på den punkten. Jag utgår från att svaret från Laila Freivalds innebär att hon är oroad över att den paragrafen inte används i större utsträckning än vad som nu är fallet.

Herr talman! Jag vill anmäla att Karin Israelssons interpellation 15 om åtgärder för att minska antalet fängelsestraff för unga lagöverträdare, Margit Gennsers interpellation 29 om offentliggörande av åtalades namn i samband med skatteprocesser m.m. och Britta Bjelles interpellation 26 om de nya reglerna om trafiknykterhetsbrotten inte kommer att besvaras inom föreskriven tid på grund av arbetsbelastning. Jag avser efter samråd med interpellanterna att besvara interpellationerna 15

Herr talman! Karl-Gösta Svenson har frågat finansminstern varför företag i Blekinge vägrats tillstånd att använda investeringsfonder för investeringar i länet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. stödområdena får avsättningar t.o.m. 1989 års taxering tas i anspråk för bl.a. byggnads och markarbeten som utförs t.o.m. mars 1991 och för inventarier som levereras senast då. För miljöförbättrande investeringar får motsvarande avsättningar utnyttjas t.o.m. mars 1992. De senaste åren har regeringen fört en stram frisläppspolitik. Bland de regioner som ändå gynnats genom regeringens dispensgivning under denna tid märks just Blekinge. Samtidigt som de generella frisläppen begränsats har också kraven för dispens i Blekinge skärpts. För senast medgivna dispenser har fordrats att det gällt större strategiskt viktiga projekt. Jag vill slutligen tillägga att jag avser att inom kort ta upp frågan om en förlängning av frisläppsförordningen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Den socialistiska regeringen i vårt land tar uppenbarligen inget intryck av händelserna i Östeuropa. Den socialistiska planekonomin frodas. På annat sätt kan man inte tolka regeringens avslag på en ansökan från ett konditoriföretag att få använda sina egna investeringsfondsmedel för en nyinvestering i Karlskrona, som skapar sex nya arbetstillfällen. Det är märkligt att man avvisar denna ansökan i ett län som är drabbat av en i jämförelse med riket i övrigt betydligt högre arbetslöshet och där man redan nu kan förutse en mycket dyster framtid på arbetsmarknaden. Enligt uppgift är det flera företag i Blekinge som drabbats av motsvarande bannbulla från regeringen. Jag tycker att det är ytterligare ett bevis på att den socialistiska regeringen vi har i vårt land är småföretagarfientlig. Varför släpper regeringen inte investeringsfondsmedlen fria? Är det möjligen på det viset att vi ännu befinner oss för lång tid från valet? Är det ännu inte tid för regeringsledamöterna att åka ut i landet och dela ut bidrag och/eller att ge tillstånd för företagen att nyttja sina egna investeringsfondsmedel? Är inte den socialistiska regeringen intresserad av företag som vill stå på egna ben, som i det här fallet? Frågorna är många, Erik Åsbrink, och nu vill jag och många med mig ha ett utförligt svar på frågan varför ett mindre företag i det arbetslöshetstyngda Blekinge, med mycket hög och ökande ungdomsarbetslöshet, inte får använda sina egna investeringsfondsmedel för att skapa sex nya arbetstillfällen i Karlskrona. I Karlskrona har man i dagarna fått besked om att Saab inte kommer att ha någon fabrik där, vilket skulle ha gett 500
Herr talman! Jag måste säga att jag reagerar mot den insinuanta tonen i Karl-Gösta Svensons inlägg. Jag vill också säga att jag inte tänker nu eller senare diskutera enskilda ärenden. Riksdagens frågeinstitut är inte till för detta. Jag är beredd att diskutera principerna för investeringsfondssystemet och dess tillämpning i praktiken. Jag tänker inte gå in på enskilda ärenden. Jag kanske skall upplysa Karl-Gösta Svenson om att detta investeringsfondssystem långt ifrån är uttryck för någon socialistisk planekonomi, som det påstods i inlägget. Detta system har sedan decennier tillbaka använts i den svenska marknadsekonomin såväl av socialdemokratiska regeringar som av de borgerliga regeringar där även Karl-Gösta Svensons parti ingick för några år sedan. Det används på så vis att det har skett en åtstramning i högkonjunkturer och frisläpp i lågkonjunkturer. Fonderna har också använts i viss utsträckning för andra ändamål -- regionalpolitiska och miljöpolitiska ändamål. Nu har en bred enighet uppstått om att avveckla investeringsfondssystemet. Detta kommer också att ske, men vi får leva med systemet ännu en tid. Det skall vi naturligtvis hantera på bästa möjliga sätt. Vi kommer att i sinom tid ge till känna hur en förlängning av frisläppsförordningen skall se ut och hur systemet skall hanteras under de återstående åren.
Herr talman! Arbetslösheten i Blekinge är för närvarande 3,2 %, i riket i övrigt 2,4 %. Bland ungdomar mellan 18 och 19 år är arbetslösheten så pass hög som 9,7 %, i övriga riket bara 5,3 %. 7,4 % i Blekinge mot 4,3 % i riket. Vi kan redan i dag förutse en ökad arbetslöshet i länet framför allt bland ungdomar och kvinnor. När det gäller den här typen av verksamhet där företag har begärt att få använda sina egna avsatta investeringsfondsmedel, utan något stöd från det allmänna, tycker jag att det är märkligt att regeringen är så snäv och så avogt inställd mot ett företag i ett arbetslöshetstyngt län som Blekinge. Där finns dessutom risk för ökad arbetslöshet, men företaget får inte skapa sex nya arbetstillfällen med hjälp av egna medel.
Herr talman! Jag vill än en gång påpeka att jag inte tänker diskutera enskilda ansökningar här i riksdagen. Frågeinstitutet är inte till för det. De ärenden som ligger i regeringskanliet skall behandlas i särskild ordning. När beslut fattas meddelar vi det. Jag tänker inte göra det här i kammaren.
Herr talman! Det var fråga om en princip, herr statsrådet. Jag har inte diskuterat det enskilda företaget som sådant, utan det gällde ett konditoriföretag som hade möjlighet och ville skapa sex nya arbetstillfällen med hjälp av egna investeringsfondsmedel.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson har frågat mig om jag kommer att medverka till att undanröja vissa beskattningseffekter som kan uppstå vid avyttring av inventarier som anskaffats för en vid anskaffningstillfället mervärdeskattefri verksamhet men som av skilda skäl måste avyttras efter årsskiftet när verksamheten blivit skattepliktig till mervärdeskatt. Det är ofrånkomligt att det vid en så stor reform som den nu aktuella uppstår vissa övergångsproblem. Kommittén för indirekta skatter tog bl.a. upp den av Karl-Gösta Svenson aktualiserade frågan och fann att problemet generellt sett inte var särskilt stort och att det därför inte fanns skäl att införa särskilda övergångsbestämmelser. Vid remissbehandlingen tog några remissinstanser också upp frågan om införande av särskilda övergångsbestämmelser avseende retroaktivt avdrag för ingående skatt för inventarier som anskaffats innan verksamheten blivit skattepliktig. Någon praktiskt acceptabel lösning som inte ger upphov till nya problem har dock inte gått att få fram. Regeringen har därför valt att inte föreslå några speciella övergångsbestämmelser. Med hänsyn till att detta ställningstagande har varit känt under lång tid torde flertalet berörda ha kunnat agera utifrån detta. Skulle det emellertid visa sig, när reformen väl är genomförd, att någon enskild skattskyldig på grund av omständigheter som han inte själv rår över och som på grund av frånvaron av speciella övergångsbestämmelser i detta hänseende drabbas orimligt hårt, får frågan om en befrielse från den mervärdeskatt som utgått vid försäljningen av inventariet i fråga prövas enligt bestämmelserna i 76 § lagen om mervärdeskatt.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Åsbrink även för detta svar. Frågan är föranledd av att ett litet bussföretag i Blekinges glesbygd hotas till sin existens på grund av att det inte finns några övergångsregler i samband med att moms införs på persontransporter. Förlusterna i det här fallet kan uppgå till 240 000--250 000 kr. Det är ytterligare ett bevis på hur nonchalant den socialistiska regeringen är mot små och medelstora företag i vårt land. Det är ofattbart att man från regeringshåll driver igenom en skattelag som på ett osunt sätt drabbar enskilda företagare och som t.o.m. hotar företagens vidare fortbestånd. Det strider mot vedertagna rättsbegrepp att över en natt förändra marknadens spelregler. Det är inte så som statsrådet antydde i svaret att man kan klara sig undan. Riksskatteverket har i sitt remissvar över utredningen om indirekta skatter påpekat vikten av att inte genomföra den aktuella lagstiftningen utan att man tar hänsyn till övergångsproblemen. I det aktuella fallet kommer ett företag i svensk glesbygd att drabbas -- det är ovedersägligt. Det är ytterligare en bekräftelse på att den socialistiska regeringen i vårt land icke lever upp till det viktiga synsättet att hela Sverige skall leva. Statsrådets hänvisning till nådeparagrafen i mervärdeskattelagen hjälper inte företagaren ett dugg. Han får inga besked, han vet inte hur han skall förfara. Därför frågar jag statsrådet: Varför avvisar regeringen en rättssäker och konkurrensneutral övergångsbestämmelse i samband med att moms införs på persontransporter? Vi har erfarenheter sedan tidigare. Skyll inte på att det inte går! Det går, herr statsrådet, och jag vill gärna ha svar.
Herr talman! Jag reagerar på nytt mot tonfallet i inlägget. Återigen: jag är inte beredd att diskutera enskilda fall. Jag vänder mig också mot påståendena att vi skulle kunna utforma en så omfattande skattereform utan att det skapas vissa övergångsproblem. Jag vill inte förneka att det finns sådana problem, men jag vill påstå att ingen skattereform värd namnet kan undgå att få vissa effekter under övergångsskedet. Att påstå någonting annat är inte seriöst. Det har inte med socialistisk eller icke-socialistisk politik att göra, utan det handlar om att förhålla sig seriöst till skattefrågan eller inte. Jag vill också säga att det är felaktigt att påstå att det är någonting som har skett över en natt. Frågan har studerats ingående i kommittén för indirekta skatter -- det torde Karl-Gösta Svenson vara medveten om. Kommittén lämnade sitt betänkande i juni 1989. Det har gått mer än ett år sedan dess. Förslaget har remissbehandlats, och det har lagstiftats i ärendet. Ännu har inte den åtgärd som vi talar om trätt i kraft, det sker vid kommande årsskifte. Det hela har alltså varit känt under en längre tid. Vi kommer inte att ändra på lagreglerna i detta avseende. Jag vägrar att uttala mig i detta individuella fall, för jag känner inte till det. Rent allmänt kan man konstatera att ett företag som befinner sig i denna situation i vissa fall kan genomföra en försäljning under det här året till någon som skulle kunna göra avdrag för fiktiv skatt vid förvärvet. Det finns alltså möjligheter för företag att hantera den uppkomna situationen. Som jag påpekade i mitt föregående svar finns det alltid i sista hand den möjligheten att man begär, och också kan få, dispens, nedsättning eller befrielse från skatt enligt 76 § mervärdeskattelagen.
Herr talman! Det är helt korrekt att jag satt i utredningen om indirekta skatter, KIS. Där diskuterade vi denna fråga. Jag har reserverat mig mot majoritetens förslag, som innebär att enskilda företagare drabbas, som i det här aktuella fallet. Vi behöver inte diskutera det speciella fall som jag känner till, men det är uppenbarligen så att en småföretagare i svensk glesbygd orättfärdigt drabbas av att han är tvingad att sälja en av sina bussar beroende på att han har förlorat en marknadsandel; han kan inte längre driva företaget med två bussar. I dagsläget kan han inte sälja bussen -- det är ingen som köper bussen om man inte får momsavdrag på den. Då måste han gå till en som handlar med bussar. Statsrådet Åsbrink kan då förstå att priset sjunker beroende på denna skattekonsevens. Han kan alltså inte betala sina skulder beroende på att vi har en felaktig lagstiftning!

Herr talman! Ing-Britt Nygren har, mot bakgrund av att den mervärdeskatt som belastar ett vattenvårdsförbunds verksamhet för recipientkontroll inte skulle kunna föras över till i förbundet ingående kommuner och företag, frågat mig om jag tänker vidta åtgärder så att denna kumulativa skatteeffekt undanröjs. Vattenvårdsförbundens ställning i mervärdeskattesammanhang är inte helt klarlagd. Även om det i viss utsträckning skulle uppkomma effekter som inte kan elimineras inom ramen för de allmänna bestämmelserna i mervärdeskattelagen, torde dessa effekter närmast ha marginell betydelse. Jag är därför inte beredd att nu lämna några förslag i frågan.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret, även om jag är djupt besviken över innehållet i det. Jag tycker det är allvarligt när statsrådet säger att man visserligen kan se att det blir vissa effekter av det här men att de är marginella. Jag tycker inte att det är marginellt när momsen drabbar vaabonnenter i två led. Dessutom är det inte marginellt att vattenvårdsförbundens ansträngningar att öka intresset från kommuner och företag att göra recipientkontroller i vatten förfelas. Det är särskilt angeläget på västkusten, där det finns kommuner som har hela sitt vattenintag från exempelvis Göta älv. Då är det synnerligen väsentligt från miljösynpunkt att man gör kontroller. När man ser sådana här effekter blir man mindre benägen till det. En ytterligare fråga till statsrådet är: Varför kan man inte jämföra ett vattenvårdsförbund med andra ideella sammanslutningar som exempelvis vägsamfälligheter, som har den möjlighet jag har frågat om? Vad är det för fel med att göra det -- varför är statsrådet ovillig till det?
Herr talman! Ett vattenförbund är uppenbarligen en självständig juridisk person, men det råder oklarhet om vad det är för slags juridisk person. När det gäller vattenförbunds organisation hänvisas i lagen om vattenförbund i stor utsträckning till lagen om förvaltning av samfälligheter. Om vattenförbunden skulle visa sig vara samfälligheter, skulle vissa redan existerande bestämmelser i mervärdeskattelagen möjligen kunna tillämpas för att föra över den ingående skatten till medlemmarna i förbunden. Jag kan också påpeka att det här knappast är något nytt problem. Kommunernas avloppsverksamhet liksom de i vattenförbunden ingående industriföretagens verksamhet har redan tidigare medfört skattskyldighet. Problemet med kumulativa effekter borde alltså ha uppstått redan tidigare -- det är ingen ny situation som har inträtt. Mot den bakgrunden vill jag upprepa att några ytterligare åtgärder icke är planerade.
Herr talman! Jag kan bara beklaga att statsrådet är ovillig till detta. Statsrådet erkänner att det är fel och säger att vattenvårdsförbund skulle kunna vara jämförbara med samfälligheter -- varför då inte vägsamfälligheter, där man har företagit den här förändringen, som alla tycker är till nytta? Vattenvårdsförbund är angelägna, särskilt från miljösynpunkt; i varje fall tycker vi det på västkusten, och vi arbetar för sådana både längs själva kusten och utefter de stora älvarna. Här åstadkoms alltså en motsatt effekt: Man blir ovillig att ingå i vattenvårdsförbund när man ser att det blir dubbel skatteeffekt.

Herr talman!

I regeringens förslag till det andra steget i skattereformen sägs att det även i fortsättningen bör finnas en möjlighet att beakta de pedagogiska måltiderna. Någon egentlig förändring av den praxis som utbildats vid beskattningen av de pedagogiska måltiderna torde således inte ha varit åsyftad. Det är emellertid riksskatteverkets uppgift att utfärda rekommendationer för tillämpningen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för ett positivt svar på min fråga. När jag senast debatterade de pedagogiska måltiderna med statsrådets föregångare kunde jag inte få något klart besked på frågan, om måltiderna skulle överleva skattereformen eller inte. Feldt sade då att regeringen skulle ta sig en funderare på saken. Jag är givetvis glad att regeringen har funderat i de här banorna och att man delar min uppfattning att pedagogiska måltider är en så viktig del av arbetet att de inte får betraktas som subventionerade luncher i allmänhet. Det är trevligt att kunna lämna det här beskedet vidare till skolor och vårdinrättningar. Jag har bara en liten fråga, som gäller sista meningen i svaret: Det är väl så att säga bara en formalitet? Jag utgår från att riksskatteverket snart kommer med sådana tillämpningsföreskrifter.
Herr talman! Jag har ingen anledning att förmoda någonting annat. Låt mig också säga att det är roligt att någon gång få lämna ett svar som uppfattas som positivt. Jag är övertygad om att även min föregångare i ämbetet är nöjd med den lösning som vi har hittat.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig om det planeras någon ny åtgärd som kan öka det miljövänliga kollektivresandet. 1991 kommer all persontrafik att i mervärdeskattehänseende behandlas på samma sätt som all annan konsumtion. Detta är ett element i den stora skattereformen. Eftersom trafikföretagen samtidigt ges rätt att lyfta av den moms de betalar på sina inköp kommer prishöjningarna som följd av skattereformen att bli väsentligt lägre än den formella mervärdeskattesatsen. För lokaltrafiken uppgår dessa prishöjningar till i genomsnitt 10--12 %. För en del företag blir behovet av prishöjningar lägre. För SL, dvs. Storstockholms Lokaltrafik, som svarar för hälften av all lokaltrafik i landet, medför momsbeläggningen sålunda en extra kostnad för resenärerna med endast 5 %. Även bilisterna har drabbats av en del kostnadsökningar på sistone. Sammantaget innebär skattereformen och de bensinprishöjningar som följt av krisen vid Persiska viken att kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot biltrafiken har förstärkts. Det är därför knappast troligt att kollektivresandet kommer att minska av konkurrensskäl. Vad gäller SJ kommer införandet av mervärdeskatten att medföra kostnadsökningar om 16--17 %. Eftersom flyget samtidigt träffas av både moms och miljöavgifter beräknas dess kostnader stiga med omkring 25 %. Även tåget får således förstärkt konkurrenskraft som följd av skattereformen, framför allt mot flyget men sannolikt också gentemot bilen. Skattereformen innebär också att hushållens köpkraft förstärks 1991. Även det bör bidra till en ökad efterfrågan på tågresor. Det finns mot denna bakgrund ingen grund att hävda att skattereformen skulle missgynna det miljövänliga kollektivresandet.

Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen anser erfordras för att motverka att bensinprishöjningarna får effekter på möjligheterna till bosättning utanför och pendling till tätorternas arbetsplatser för innevånarna i glesbygden. Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att begränsa effekterna av bensinprishöjningen. Jag besvarar dessa båda frågor i ett sammanhang. Sedan frågorna ställdes har regeringen presenterat sin avsikt att föreslå riksdagen att schablonbeloppet för avdrag för resor till och från arbetsplatsen höjs. Genom höjningen lindras effekterna av de höjda bensinpriserna avsevärt för de människor i landets glesbygder som Åke Wictorssons och Sten-Ove Sundströms frågor gäller. För en löntagare med normala inkomster som t.ex. har 3 1/2 mil till arbetet enkel resa och som därför åker 7 mil varje dag motsvarar det ökade avdraget en sänkning av bensinpriset med 1:10 kr. per liter 1991. För den som åker 10 mil varje dag motsvarar förändringen en sänkning av bensinpriset med 1:31 kr. per liter. Ändringen i reseavdraget medför ett skattebortfall på 700 milj.kr., vilket finansieras fullt ut. Någon lättnad i finanspolitiken är det därför ej fråga om. Som en jämförelse kan nämnas att om samma belopp skulle användas till en generell sänkning av bensinskatten, så skulle det motsvara 12 öre per liter.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min fråga. Det är bra att de som har långa resor med bil till och från arbetet kompenseras för de ökade bensinkostnaderna genom höjda avdrag. Jag delar uppfattningen att det i nuvarande ekonomiska läge inte är möjligt att öka köpkraften genom skattesänkningar, vilket skulle medföra risker för ökad inflation och räntehöjningar, något som ytterligare skulle belasta de grupper som här är särskilt berörda. Några ytterligare kommentarer. Stora delar av vårt land är beroende av bilen för transporter. Den härigenom ökade friheten har skapat förutsättningar för bosättning i större delen av vårt land, även i de delar där kollektivtrafiken inte är tillräcklig, inkl. områden omkring storstäderna. Denna utveckling hotas nu av de snabbt stigande bensinpriserna. Det lägger ett särskilt ansvar på bensinbolagen att inte ta ut högre priser än vad som är nödvändigt. Det är därför viktigt att de prisövervakande organen noga följer denna utveckling. Jag utgår från att regeringen bevakar att så sker. Det är också viktigt att de grupper som har bilförmån i tjänsten och därmed är opåverkade av bensinprisernas ökning får en motsvarande uppräkning av bilförmånen. På dessa punkter är jag tacksam för en komplettering av svaret.
Herr talman! Även jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Huvudproblemet, resorna till arbetet, är löst. Jag tycker att förslaget om en höjning av avdraget till den aktuella nivån är bra. Dessutom har man ordnat med en bra finansiering. Men det finns en annan viktig fråga i detta sammanhang: Glesbygdsbefolkningens resor för att få del av samhällets service. Detta området har uppmärksammats alltmer på senare år, framför allt det senaste året med tanke på det som har hänt på oljemarknaden. Det är viktigt att vi uppmärksammar denna fråga. Människor har ju andra intressen än bara att resa till och från jobbet. Det gäller tillgången till samhällsservice för pensionärer med hjälp av den egna bilen. personbilar som är registrerade i stödområde 1 vid en nedsättning av bensinskatten med 1 kr. per liter konkret innebär att ca 200 milj.kr. per år för statskassan. Det är mycket pengar, men jag tror inte att det skulle vara oöverkomligt i framtiden. Självfallet är det många problem förenade med detta, t.ex. i samband med gränshandeln, men jag tror att det är viktigt att vi följer och uppmärksammar dessa frågor. Bensinpriset har nu, på grund av det som har skett på oljemarknaden, nått en sådan nivå att det nog blir nödvändigt att göra något i framtiden. Jag tror att vi i avgiftshänseende helt enkelt blir tvungna att skilja mellan storstadsbilisten och glesbygdsbon. Jag vet att detta inte är något enkelt problem. Det har ventilerats vid olika tillfällen, och jag tror att det är viktigt att frågan följs upp. Jag vill därför fråga statsrådet: Kommer ni vid er framtida utvärdering att följa upp problemen med resor till och från arbetet?
Herr talman! Det här året har inneburit kraftiga höjningar av bensinpriset. En stor del av höjningen kom i början av året, då bensinskatten höjdes. Det var ett led i finansieringen av inkomstskattesänkningarna. De pengar som togs in betalades tillbaka i sin helhet i form av inkomstskattesänkningar. Men ovanpå detta kom en höjning som vi inte rår över, som en följd av de internationella prishöjningarna och ytterst av Iraks invasion av Kuwait. Detta kan vi å ena sidan inte göra mycket åt, å andra sidan har det utan tvivel medfört en del problem, och vi har nu tillkännagivit de åtgärder som vi är beredda att vidta. Jag konstaterar att de båda frågeställarna och jag tycks vara i stora drag överens om att dessa åtgärder var bra och var vad som kunde göras. Vad gäller några av de specifika frågor som togs upp vill jag säga att jag helt delar Åke Wictorssons uppfattning att vi bör hålla noggrann kontroll över oljebolagens prissättning framöver. Jag utgår från att de prisvårdande myndigheterna känner det ansvaret, och jag menar också att vi alla som konsumenter skall vara mycket lyhörda och noga följa utvecklingen framöver. Det finns på detta område likaväl som på andra anledning att ifrågasätta om prishöjningarna skall bli större än vad som motiveras av skatter och internationella förhållanden. Några förändringar utöver dem som nu har beslutats i samband med olika delar av skattereformen är inte aktuella. Det gäller såväl bilförmånen som frågan om en differentierad bensinskatt. En rad problem är förenade med en sådan differentiering, och det gör att jag känner mig tveksam till den. Men mera allmänt sett är det naturligtvis möjligt att vi i framtiden får ompröva vissa inslag i skattereformen. För närvarande har vi inga planer på en sådan omprövning.
Herr talman! Jag tackar naturligtvis för det kompletterande svaret beträffande prisövervakningen. Däremot delar jag inte statsrådets uppfattning när det gäller bilförmån i tjänsten. Det är viktigt att man kan upprätthålla allmänhetens förtroende för skattereformen och att människor upplever att den är rättvis och drabbar olika grupper på ungefär samma sätt. Det kan då inte vara rimligt att en grupp som åtnjuter förmånen av bil i tjänsten har möjlighet att utan att känna någon effekt av bensinpriserna på sitt eget åkande använda bilen i tjänsten. Skattereglerna borde rimligtvis på något sätt ändras med tanke på detta.
Herr talman! Jag tror, som jag sade tidigare, att det är viktigt att man ser över glesbygdsbefolkningens möjligheter att få samhällsservice. Prisutvecklingen får inte inverka alltför starkt i detta avseende. Om pensionärerna slutar att åka bil, därför att det är för dyrt, kommer färdtjänsten att belastas. Samhället drabbas alltså ändå av kostnaden på något sätt. Jag vet att det är en mängd problem inbyggda i en differentiering av bensinskatten. Det är en fråga som har varit uppe till behandling vid åtskilliga tillfällen. Det är inte så lätt som man ibland ger uttryck för i den allmänna debatten att genomföra detta, men det är inte fel att försöka. Det gäller ett problem som vi på sikt måste komma till rätta med. Jag tror inte att någon kräver att statsrådet i dag skall kunna presentera en färdig lösning, men jag tror att det finns en allmän önskan om att dessa problem skall följas noggrant. Det är nämligen fråga om ett växande problem för servicen i glesbygd.
Herr talman! Först till Åke Wictorsson: Jag delar självfallet den grundtanke som kom till uttryck i frågan, nämligen att bilförmånen skall avvägas mot kostnaderna för användningen av bilen i andra sammanhang. Vi tog till ganska kraftigt i skattereformen, och i jämförelse med de tidigare utredningsförslagen höjde vi faktiskt den förmån som skall tas upp till beskattning. Men det är i och för sig sant att vi inte har haft möjligheten att beakta de prishöjningar på bensin som har ägt rum under senare tid. Om sådana höjningar blir bestående eller inte vet vi inte i dag, men vi är helt överens om att detta bör följas upp på ett bra sätt i framtiden. När det gäller en differentiering av bensinskatten är svårigheterna mycket stora. Om prisskillnaden blir betydande uppmuntrar det en handel över gränserna, vilket innebär att förmåner även går till kategorier som inte avses. Bensinhandeln m.m. kommer att snedvridas. Vi har valt andra metoder att gynna glesbygden. Jag vill bara peka på nedsättningen av fordonsskatten och den nedsättning av elskatten som kommer vid nästa årsskifte.
Herr talman! Efter den ytterligare motivering som statsrådet nu gav beträffande frågan om tjänstebil, ber jag att få tacka även för den kompletteringen.
Herr talman! Låt mig bara säga till statsrådet att en differentiering av bensinskatten kan vara ett medel. Jag vet att det förekommer en rad problem vid gränsdragning och mycket annat. I och för sig föreligger det problem redan i dag när det gäller våra grannländer, inte minst beträffande Finland. Men det är inte fel att försöka på det här området. Det finns möjlighet att pröva olika lösningar. Redan i dag har vi ju gränsdragningar mellan olika system. Det gäller t.ex. regionalpolitiska stöd. Jag tror att det är viktigt att man följer den här frågan noga och framför allt ser över den med tanke på framtiden. Det finns ju en tendens att det uppstår skillnader mellan glesbygd och storstäder när det gäller trafiken. Därför tror jag att det är viktigt att man ser över systemen. Det är inte fel att försöka och misslyckas, men det är fel att inte försöka alls.
Herr talman! Jag tror att Sten-Ove Sundström och jag är helt överens om de grundläggande ambitionerna. Vi vill föra en sådan regionalpolitik att vi åstadkommer en utjämning över hela landet. Detta är det väsentliga. De medel som sedan skall användas för att åstadkomma detta kan alltid diskuteras. De är inte huvudsaken. Vi skall välja de medel som ger de åsyftade effekterna med så litet av skadeverkningar och problem som möjligt. Det är med utgångspunkt i det synsättet som vi skall diskutera både de åtgärder som vi redan har vidtagit -- jag nämnde nedsättning av fordonsskatten och elskatten -- och även andra åtgärder som har föreslagits, men som vi inte har vidtagit. Även om den höjning av reseavdraget som nu har föreslagits verkar över hela landet -- och jag menar att det är en viktig poäng att avdraget inte skall begränsas till en viss del av befolkningen -- får den sin största tyngd i glesbygden, eftersom bilberoendet är störst där. I praktiken har det alltså en viss regionalpolitisk effekt, även om åtgärden i sig är generell.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag avser att i den aviserade propositionen om fastighetstaxering av lantbruk ta hänsyn till att avregleringen inom jordbruket kan leda till lägre fastighetspriser. Beredningsarbetet med förslag till vissa förändringar i fastighetstaxeringen inför den allmänna fastighetstaxeringen av lantbruksenheter år 1992 pågår inom finansdepartementet. En proposition i ämnet kommer inom de närmaste dagarna att överlämnas till riksdagen. Jag är därför inte beredd att nu kommentera frågan ytterligare.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, även om det inte var särskilt uttömmande. Avregleringen av jordbruket påverkar naturligtvis de kommande taxeringsvärdena beroende dels på ändring av användningen av mark och byggnader, dels på försämringen av lönsamheten. De frågor som speciellt bör uppmärksammas är: 1. Indelningen av ägoslag, där definitionen av åkermark som blir föremål för s.k. omställning särskilt bör observeras. Samma sak gäller naturligtvis djurstallar som tas ur produktion. 2. Enligt nuvarande ordning skall taxeringsvärdet motsvara 75 % av marknadsvärdet. Detta beräknas i sin tur med ledning av det genomsnittliga prisläget under andra året före det år då fastighetstaxering sker. I första hand gäller alltså priset vid fastighetsförsäljningar i orten. Först i andra hand beräknas marknadsvärdet med ledning av en avkastningskalkyl. Enligt mitt förmenande måste större hänsyn tas till en fastighets avkastningsförmåga än till de orters pris som satts vid försäljningar som kunnat ske, innan beslutet om avreglering fattades. Nu säger statsrådet att beredningsarbete pågår, och enligt vad jag har hört kommer propositionen att läggas fram den 22 oktober. Min enda möjlighet att påverka beredningsarbetet är att ställa frågor till statsrådet. Jag hade hoppats på en viljeyttring från statsrådets sida. Jag frågar nu om statsrådet förstår de synpunkter som jag har lagt fram och anser att de bör påverka propositionen, innan den läggs fram.
Herr talman! Beredningen pågår och är i det närmaste avslutad. Den proposition som förbereds är mycket nära förestående. Vi har inte den ordningen att vi bereder propositioner i Sveriges riksdag, utan Sveriges riksdag har möjlighet att efter att ha tagit del av propositionen ge sina synpunkter -- och så bör också ske. Riksdagen kan då ändra förslagen, om de är mindre väl avvägda. Jag menar att det finns rika möjligheter till både debatt och praktisk hantering när propositionen väl har lagts fram. I övrigt är jag förhindrad att gå in på innehållet. Jag vill bara peka på en omständighet som gäller mera generellt, inte bara fastighetstaxering av lantbruk utan även taxering av andra fastigheter. Det är ett problem med det mycket långa tidsintervallet mellan taxeringarna, eftersom prisändringarna kan vara mycket stora, trots att de inte avspeglas i det faktiska taxeringsvärdet. Jag menar därför att det finns skäl att i framtiden överväga en annan ordning, en ordning som medger en snabbare och därmed bättre avspegling av de faktiska marknadspriserna än vad dagens system tillåter.
Herr talman! Min erfarenhet säger mig att det är mycket svårare att ändra på en proposition som har lagts på riksdagens bord än att ändra innan propositionen har lagts fram, om man har kommit med vissa relevanta påpekanden. Jag kan påminna statsrådet Åsbrink om att vi i våras hade en diskussion om en lagrådsremiss rörande beskattningen av svenskar i utlandstjänst. Då var statsrådet mycket pragmatisk, och det blev också en ändring i propositionen. Nu tänkte jag: Gick det bra i våras, kan det kanske gå bra även i höst, så att statsrådet tar hänsyn till de påpekanden som jag har gjort och som enligt min mening är ytterst betydelsefulla för det framtida fastställandet av de nya taxeringsvärdena för jordbruk.
Herr talman! Jag lyssnar naturligtvis alltid med stort intresse på Knut Wacthmeister och tar del av de synpunkter som han framför. Dock kan jag inte lova att alltid följa dem.
Jag tackar för detta och hoppas att jag den 22 oktober får se en proposition där man har tagit hänsyn till mina påpekanden.
Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om regeringen avser att föreslå riksdagen att leasing av taxibilar skall medföra avdragsrätt för ingående mervärdeskatt. Regeringen har redan tidigare uppmärksammat detta problem och därför i proposition 1990/91:37 föreslagit bl.a. att mervärdeskatten vid hyra eller leasing av personbil för yrkesmässig personbefordran -- liksom vid förvärv av sådant fordon -- skall vara avdragsgill i sin helhet.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret även på den här frågan, som jag ställde för två veckor sedan. Bakgrunden är som bekant att taxiverksamhet från att tidigare ha stått utanför momssystemet enligt vårens proposition 111 skulle omfattas av skattskyldighet och momsen således inte vara avlyftbar vid inköp av taxibil. Riksdagen ändrade emellertid i propositionen så till vida att ingående mervärdeskatt skulle vara avdragsgill vid förvärv av taxibil. I det sammanhanget observerades inte leasing av taxibilar, troligtvis beroende på att leasing omfattas av en annan paragraf i mervärdeskattelagen. Detta skulle slå hårt, eftersom enligt uppgift ca 80 % av alla taxibilar är leasade. Så lades då i fredags proposition 37 på riksdagens bord, innehållande bl.a. den korrigeringen att hela leasingmomsen blir avlyftbar. Jag tackar för den ändringen vare sig den nu berodde på att finansdepartementet självt observerat frågan eller på att budskapet kommit utifrån. Finansministern sade nyss i ett svar till Margó Ingvardsson att statsrådet gladde sig åt att kunna lämna ett positivt svar. Nu kan statsrådet glädja sig åt att ha lämnat ytterligare ett positivt svar.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om vilka initiativ regeringen avser ta för att skattereformen inte skall omöjliggöra hobbybiodling. Enligt praxis har biodlare med maximalt 14 bikupor betraktats som hobbybiodlare. I det reformerade skattesystemet kommer inkomster från hobbyverksamhet att beskattas i inkomstslaget tjänst. En av grundtankarna bakom skattereformen är att skattesystemet skall vara neutralt och likformigt och inte särbehandla olika typer av inkomster. Jag vill i detta sammanhang erinra om att företrädare för de yrkesmässigt verksamma biodlarna ansåg att hobbybiodlare i det gamla skattesystemet behandlades alltför gynnsamt. Beträffande de höga initialkostnaderna som tas upp i frågan kan påpekas att det i inkomstslaget tjänst, trots kontantprincipen, enligt praxis i viss utsträckning medges värdeminskningsavdrag avseende förslitning. Det torde således finnas möjlighet för hobbybiodlare att fördela vissa av initialkostnaderna på flera år och på så sätt kvitta dessa mot framtida inkomster. För hobbyinkomster gäller dessutom att avdrag alltid medges för underskott som uppkommit året före det aktuella inkomståret. Jag anser inte att skattereformen skulle omöjliggöra hobbybiodling och regeringen avser inte vidta några åtgärder för att ändra skattereformen beträffande denna fråga.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Erik Åsbrink för svaret på min fråga. Biodling har mycket stor betydelse för vårt samhälle. Den utgör en alldeles speciell näring genom att den ger mycket mer för samhället i stort genom det arbete som bina utför med pollinering av både vilda och odlade växter. Det ger mer för samhället än för biodlarna som får honungsskörden, så egentligen skulle biodlarna ha samhällsstöd i stället för att beskattas. Hittills har, som nämnts, undantag från beskattning gjorts för dem som har haft högst 14 bisamhällen, och dessa utgör det stora flertalet av de ca 18 000 biodlare som vi har i vårt land. Skattereformen innebär att dessa biodlare kommer att beskattas för sin hobbyverksamhet. Jag tog upp detta spörsmål i en motion i riksdagen i våras med anledning av propositionen, och den avstyrktes utan någon särskild motivering av skatteutskottet. Statsrådet angav i sitt svar att värdeminskningsavdrag avseende förslitning enligt praxis i viss utsträckning skulle kunna medges, och det var något som utskottet inte heller nämnde. Problemet med den beskattning som nu föreslås är att det är stora initialkostnader och att det kanske blir överskott på verksamheten först efter flera år. Får man inte dra av initialkostnaderna blir det ju ren förlust: man får inte göra avdrag för de omkostnader man har haft för att över huvud taget få en inkomst. Det var med anledning av skatteutskottets uttalande, eller rättare sagt brist på uttalande, i våras som jag ställde frågan. Det är många av dem som bedriver biodling i liten verksamhet som är oroliga för att de inte skall få några efterträdare. De är också oroliga för att många skall sluta med sin verksamhet tidigare än de annars skulle ha gjort. Skattereglerna skall gynna den samhällsutveckling som vi eftersträvar, och reglerna får inte vara skrivna utifrån skrivbordsperspektiv.
Herr talman! Skattereformen innebär bland mycket annat en viss uppstramning av reglerna för hobbyverksamhet, eftersom det har varit en verksamhet som tidigare har varit skattemässigt favoriserad. Den uppstramning som görs får också konsekvenser för hobbybiodlarna, men, vilket jag nämnde i mitt föregående svar, vi gör ändå vissa tillmötesgåenden. Det finns alltså möjligheter att fördela initialkostnaderna på flera år, och det finns alltid möjlighet att kvitta underskott ett visst år mot inkomsterna under kommande år. Med det menar jag att vi har åstadkommit en lämplig avvägning mellan hobbyodlarnas och de yrkesmässiga odlarnas intressen. Vi måste också ta hänsyn till de människor som lever på biodling och som har det som sitt yrke. Den socialdemokratiska regeringen känner varmt för landets småföretagare, och här är ett sätt att markera detta genom att inte på ett otillbörligt sätt skattemässigt favorisera dem som endast ägnar sig åt biodling som hobbyverksamhet.
Herr talman! Jag tror inte att konkurrens mellan biodlare som bedriver sin verksamhet i liten resp. stor verksamhet förekommer eftersom det inte är någon överproduktion så att man därför trängs på marknaden. Jag tror att vi skall vara glada för alla biodlare, vare sig de bedriver sin verksamhet i stor eller liten skala. Det är oftast äldre personer som driver små biodlingar och av naturliga skäl inte skulle orka med att ha så många bisamhällen. Det har väl inte varit någon särskild nyetablering av små biodlare som skulle utgöra ett tecken på att dessa skulle vara gynnade. När statsrådet säger i sitt svar att systemet måste vara neutralt och likformigt och inte särbehandla olika inkomsttagare, vill jag återkomma till att vi inte får se för ensidigt på skatter och skattereformer. Vi måste se vilka konsekvenser dessa har i verkligheten. Jag hör till dem som skulle unna dessa som har små biodlingar att få slippa betala skatt för det de kan tjäna efter att ha lagt ned stora pengar på att bygga upp bisamhällen.

Herr talman! Polisen har till uppgift att, som det uttrycks i polislagen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Konkret innebär det att polisens huvuduppgift är att bekämpa och minska brottsligheten i samhället. Dessa högt ställda mål och förväntningar på polisen kontrasterar mot den verklighet som polisen och allmänheten möter. Brottsligheten har ökat under hela efterkrigstiden. Under 1980-talet har antalet anmälda brott ökat med över 17 %, och numera har detta antal passerat en miljon. Enskilda brottstyper har under samma period ökat ännu mer. Brotten mot liv och hälsa har t.ex. ökat med 51 %, och egendomsbrotten har ökat med 25 %. Av betydelse för polisens arbetssituation är att de brott som kräver stora utredningsinsatser -- jag tänker då särskilt på ekonomisk brottslighet -- har växt kraftigt i omfattning under senare år. Alla bedömningar och all statistik pekar på en fortsatt konstant ökning med mellan 2 och 4 % per år. Den s.k. uppklarningsprocenten ligger sedan många år på en oacceptabelt låg nivå och visar dessutom tecken på att ytterligare utvecklas negativt. Antalet inkommande ärenden på kriminalavdelningarna ökar långsiktigt samtidigt som balanserna med kända gärningsmän i realiteten växer. I t.ex. Stockholm visar det sig att 90 % av egendomsbrotten aldrig klaras upp. Tiden för utryckningsverksamheten ökar, vilket visar att ordningsavdelningarna har problem med att klara sina arbetsuppgifter. Mot denna bakgrund skulle man kunna hävda att polisen kanske har misslyckats i sin uppgift. Polisen själv betecknar situationen som en kris. I polisens anslagsframställning för 1990 84 har regeringen hållit tillbaka utbildningen av nya poliser. Resultatet är ett antal obesatta polistjänster i landet. Men det är inte enbart polisbristen som förorsakat det rådande krisläget. Rikspolisstyrelsen själv framhåller i sin anslagsframställning att problemen är av mer grundläggande natur. Regeringens proposition om förnyelse inom polisen, som vi nu skall behandla, utgör ett sätt för regeringen att presentera en polispolitik. Tyvärr kan man inte säga att förslaget motsvarar förväntningarna. Häromdagen beskrev en person för mig hur en av regeringens egna departementstjänstemän hade kallat propositionen Felet med propositionen är att en del goda tankar i den har stannat på idéplanet. Propositionen innehåller enbart två paragrafer och i övrigt förslag om sju nya utredningar. Detta gör att riktlinjerna för polisens arbete inte har blivit så mycket klarare. En mycket allvarlig punkt i den kritik som har riktats mot polisväsendet under senare år gäller svagheterna i hur målen för verksamheterna har formulerats. Vi politiker kräver att polisen skall prioritera vålds och narkotikabrottslighet, ekonomisk brottslighet och miljöbrott samt trafikövervakning. Samtidigt har det krävts att övriga verksamheter skall skötas lika effektivt som tidigare. Resurserna räcker inte till för allt detta. Regeringen säger i propositionen att polisens huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och föreslår nu att polisens arbete skall inriktas på att förebygga och förhindra brott. Fortsatt prioritering skall ske av kampen mot våldsbrottslighet och narkotikabrottslighet. Man säger att även ekonomisk brottslighet och miljöbrottslighet skall ges förtur. Det säger sig självt att den polisman, t.ex. ett vakthavande befäl, som skall fördela resurser mellan flera angelägna insatser vid ett och samma tillfälle inte får någon större vägledning av en sådan målformulering. Vi i folkpartiet anser att det övergripande målet för all polisverksamhet är att människor skall kunna känna sig trygga. Med detta enda övergripande mål blir det lättare för den enskilde polismannen att välja mellan arbetsuppgifterna. Den arbetsuppgift som leder till att allmänhetens krav på ett tryggt och laglydigt samhälle uppnås bör alltid prioriteras. En grundläggande förutsättning för att vårt mål för polisverksamheten skall kunna uppnås är att polisen är synlig. Det gäller inte bara på gator och torg, utan också på vägar och andra platser där medborgarna vistas. Polisens synlighet och närvaro i människors vardag berörs knappast i propositionen, vilket vi tycker är en brist. I propositionen föreslås mycket försiktigt att möjligheterna till avgiftsfinansiering skall utredas. Skrivningarna är sådana att man får en känsla av att regeringen över huvud taget inte tror på idén. Vi däremot anser att det är helt möjligt. När man i kommersiellt syfte drar ihop stora folksamlingar -- vid popgalor, idrottsevenemang och liknande stora arrangemang -- borde dessa också kunna stå för polisens merkostnader. Önskar regeringen ytterligare kunskaper kan regeringen hämta sådana från Norge, där polisen redan har denna möjlighet och också utnyttjar den. I polisarbetet ingår dessutom mängder av arbete som man måste ifrågasätta om högskoleutbildade poliser skall ägna sig åt. Redan i dag sker i polisdistrikten en renodling av verksamheten. Administrativ personal tar över alltmer av enklare utredningar och administrativt arbete som polisen tidigare har gjort. Vi menar emellertid att det finns många arbetsuppgifter som kanske borde utföras av andra än polisen.

För att ytterligare avlasta polisen och effektivisera verksamheten anser vi att det borde vara möjligt för kommuner att få inrätta grupper för trafikövervakning. Det skulle bli fråga om en typ av tjänsteman med begränsade befogenheter men med möjlighet att avlasta delar av polisens verksamhet på trafikområdet, huvudsakligen i storstäder. Just denna fråga har för övrigt tagits upp av folkpartister i Stockholm. Att förslaget kommer från Stockholm är inte så konstigt. Det är i Stockholmsregionen som problemen är störst. Förra hösten besökte jag ett polisdistrikt utanför Stockholm. Polismästaren där redovisade att han hade 185 tjänster. Av dessa var 40 vakanta, och på grund av ledighet var ytterligare 20 tjänster obesatta. Det återstod alltså 125 besatta tjänster. Dessa räckte inte alls till. Det räckte inte ens till för att utreda erkända brott, men man klarade alltjämt utryckningsverksamheten hjälpligt. Det stora flertalet av polismännen hade sedan länge övertid på över 200 timmar, och många poliser hade övertid på upp till både 300 och 400 timmar. Eftersom detta polisdistrikt inte är unikt i Storstockholmsområdet, borde särskilda åtgärder vidtas till stöd för regionen. Herr talman! Jag tänker nu övergå till frågan om forskning och utbildning inom polisen. I propositionen framhärdar regeringen och menar att polisforskning med en professur i spetsen skall vara förlagd till polishögskolan. Vi i folkpartiet menar att det är en för yrkesmässig anknytning och därmed inte den rätta placeringen om man skall kunna skapa en kreativ miljö. Det kan finnas en risk för att det är svårt att uppnå nytänkande och utveckling när omgivande miljö är alltför stationär. Om en forskargrupp eller innehavaren av en professur befinner sig i en i övrigt kreativ och föränderlig miljö, drivs de lättare att själva tänka i nya banor. Vi anser därför att en professur i polisforskning bör förläggas till Stockholms universitet, som geografiskt ligger närmast polishögskolan. När det gäller vidareutbildningen och den funktionsinriktade utbildningen vill statsrådet åstadkomma en decentralisering. Den inriktningen tycker vi är bra. Det sägs däremot inget liknande i propositionen när det gäller grundutbildningen. Vi i folkpartiet anser det vara olyckligt att ta in flera hundra unga människor och stöpa dem i en och samma form. Om grundutbildningen delades upp på tre orter i landet och samtliga var universitetsorter, skulle förutsättningarna till samarbete med andra utbildningar öka. Utbildningsmiljön skulle i sig skapa bredare kontaktytor, och de färdigutbildade poliserna skulle nå längre i sin egen utveckling i och med att de sedan möter poliser utbildade på andra orter. Herr talman! Jag står fast vid alla de reservationer som folkpartiet har fogat till betänkandet om polispropositionen, men jag kommer endast att begära votering på ett par.

Herr talman! Det var många som såg fram emot den proposition om förnyelse inom polisen som regeringen avgav i våras och som vi nu skall behandla. Utan att göra alltför stort våld på sanningen kan man nog påstå att sällan har så många blivit så besvikna. Herr talman! Polisens roll och villkor i vårt samhälle bygger inte i första hand på selektiva åtgärder inom polisverksamheten, utan det är i första hand en fråga om den kriminalpolitik som förs i samhället och som utgör grunden för polisverksamheten. Men regeringen avstår från att angripa den grundläggande frågan, den som är fundamentet i polisarbetet. Länge har vi väntat på propositionen om en översyn av straffskalorna. Den har emellertid uteblivit, sannolikt därför att propositionen kommer att föreslå sänkta straff över hela linjen. Det har ju heller inte varit marknad för sådana förslag under den här valperioden. Vi har också tålmodigt väntat på en proposition om en avveckling av halvtidsfrigivningen, men detta skulle sannolikt leda till en ökad efterfrågan på fängelseplatser, och till det har det saknats pengar. Kriminalpolitiken har därför kommit att alltmer fjärmas från vedertaget rättstänkande. Den påfallande och tilltagande slappa och hållningslösa attityden mot brottslingar från samhällets sida har medfört att allmänheten i ökad grad undandragit sig att medverka som vittnen och målsägande, eftersom den allmänna uppfattningen helt enkelt varit att samhället värnat mer om gärningsmannen än om offret. Någonstans mitt emellan står polisen som alltmer grips av vanmakt inför det som sker. Genom den tilltagande slappheten ökar antalet brott, och härigenom minskar proportionellt sett riskerna att ertappas och dessutom minskar riskerna på grund av låga straff och halvtidsfrigivningsregeln. 1983/84 har utbildningen av nya polismän hållits tillbaka, vilket också Britta Bjelle påpekade. Regeringen fullföljde denna politik oaktat rikspolisstyrelsens varningar och rapporter om tilltagande polisbrist ute i polisdisktrikten. Man nonchalerade alla varningar som företrädare för folkpartiet, centerpartiet och moderata samlings partiet upprepade gånger framförde i denna kammare. Vi upplever nu ett polisväsende i kris. Den krisen är socialdemokratin ensam ansvarig för. Det är, herr talman, viktigt att till kammarens protokoll tillägga följande: Medveten om att polisväsendet sedan år 1965 tappat över tusen årsarbetskrafter genom olika former av arbetstidsförkortningar, och medveten om att brottsligheten ökade snabbt, genomdrev man denna politik. Det finns, herr talman, anledning att påminna om vad rikspolisstyrelsen anfört i olika sammanhang. Man har bl.a. sagt att det ända fram till slutet av 1990-talet kommar att saknas utbildade poliser på de tjänster som har inrättats. Rikspolisstyrelsen har också konstaterat att landets polisväsende i dag befinner sig i ett utomordentligt allvarligt läge. Herr talman! Innan jag går in på propositionens förslag, vill jag ställa följande frågor till regeringens företrädare: Vilka välfärdsmål avsåg regeringen att uppnå med denna fullkomligt huvudlösa politik? Socialdemokratiska partiet har väl, antar jag, liksom alla andra partier i riksdagen ett mål med sin politik, nämligen att den skall gagna människorna i detta land. Begrep ni aldrig att denna politik skulle leda till randen av kaos, vilket just nu råder, och att detta kaos gynnar de smarta, de kriminella och de resursstarka medan det slår hårt mot svaga grupper? Den socialdemokratiska kriminalpolitik som väglett regeringen har kollapsat, och de som drabbas är de svaga. Herr talman! Polisväsendet är i djup kris. Läget är allvarligt och kommer så att förbli under 90-talet. Vad värre är tycks regeringen fortfarande sväva i okunnighet härom. I den proposition vi nu behandlar anför departementschefen på s. 14 följande: ''Som jag ser saken har den situation som svenskt polisväsende i dag befinner sig i inte i första hand sin grund i brist på resurser. Av statsfinansiella och andra skäl är det inte heller möjligt att i någon nämndvärd mån tillföra polisväsendet nya reella resurser under de närmaste åren.'' Så, herr talman, talar den som inte tycks ha förstått någonting av den verklighet som de lever i som drabbas av brott och som inte har möjlighet att få den hjälp och den assistans som polisen i ett civiliserat samhälle skall ge medborgarna. Vi moderater tar avstånd från det resonemang som ställer människors säkerhet till liv och egendom mot statsbudgeten. Den enskilde får aldrig överges av samhället i dessa avseenden. Detta är innehållet i vår gemensamma borgerliga reservation nr. 5. I propositionen behandlas fördelningen av polistjänster mellan de olika polisdistrikten. Det är egendomligt att föredragande statsrådet inte förstått att den socialdemokratiska polispolitiken sedan budgetåret 1983/84 lett till en polisbrist. Det kan finnas skäl att här i dag från talarstolen säga att det i dag inte finns några poliser att omfördela. Från moderat håll har vi dels ägnat oss åt läsning av rikspolisstyrelsens anslagsframställningar, dels gjort besök i den verklighet som finns runt omkring oss i landet. Dessa aktiviteter har lärt oss att alla distrikt i detta land generellt sett har för få polismän. Därav följer kravet från rikspolisstyrelsen på ökad intagning till polishögskolan. Herr talman! I propositionen inträffar något helt nytt efter svenska förhållanden, nämligen det att den politiska ledningen går in i polisverksamheten och dikterar prioriteringsmålen. Enligt propositionen skall polisen prioritera våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet, och då särskild sådan som hotar stora samhälleliga värden såsom miljöbrottslighet. Enligt rikspolisstyrelsen bör fyra områden prioriteras, Vi moderater delar rikspolisstyrelsens uppfattning med den reservationen att brottsförebyggande verksamhet i nuläget får bli beroende av tillgängliga resurser. En central del i propositionen utgör förslaget att sambandet mellan polisverksamheten och den kommunala verksamheten skall stärkas genom möjligheten att inrätta lokala polisnämnder. Låt mig, herr talman, säga, att vi moderater självfallet inte motsätter oss ett starkare samband mellan polisverksamheten och de kommunala organen. Vi tillåter oss dock att ifrågasätta om nya nämnder och fler politiker är den väg som leder fram till ett bättre lokalt samband. Vi menar att det redan i dag finns polisstyrelser som tillgodoser detta krav. Vad vi nu mycket stark ifrågasätter är om fler politiker löser den kris som polisen nu befinner sig i. De lokala polisnämnderna skall försörjas med papper och administrativ service. Förmodligen skall de uppbära arvoden, och allt detta kommer att belasta den lokala polismyndighetens anslag. Som jag inledningsvis nämnde kommer polisen enligt föredragande statsråd inte att tillföras nya resurser. Min fråga till regeringens företrädare blir då: Kommer regeringen att kompensera polismyndigheten för de kostnader man kommer att få för de nya lokala polisstyrelserna eller skall denna kostnad tas från polisverksamheten? Detta är en mycket viktig fråga. Vi moderater tror på goda grunder att vad medborgarna önskar är fler poliser och icke fler politiker. Men det finns en annan sida av den här frågan som är betydligt allvarligare. Politiker kan i och för sig ställa till med en viss oreda, men den är i de flesta fall möjlig att bemästra. Men om kostnaderna för lokala politiker i små distrikt eller hårt ansträngda distrikt medför att polisverksamheten måste skäras ner för att klara arvoden, resekostnader och administrationskostnader för dessa nämnder har helt plötsligt medborgarnas trygghet kommit att läggas i vågskål. Vi måste få ett besked i dag om dessa lokala polisnämnder skall försörjas från nu befintliga anslag eller från tilläggsanslag. Detta är innehållet i reservation 1, till vilken jag yrkar bifall. Herr talman! I propositionen föreslås att polisens arbete bör bli mer preventivt inriktat och att grundutbildningen som en konsekvens härav bör ges en mer teoretisk inriktning. Det finns inget som talar mot en ökad teoretisk utbildning. Det finns heller inget som talar för att man skulle få poliser som blir bättre på preventivt arbete genom att minska deras praktiktjänstgöring. Jag vill här i dag säga att det vore oklokt att minska praktiktjänstgöringen i ett läge där polisbristen är stor. Polisaspiranter och extra polismän utgör under sin praktiktjänstgöring en viktig resurs. Detta är innehållet i vår reservation nr 20. Regeringens polispolitik har, som jag inledningsvis antydde, lett landet fram till ett utomordentligt allvarligt läge. Inget i denna proposition tyder på att regeringen uppfattat detta och är beredd att förändra denna politik. Det är många ord och litet handling. I reservation nr 6 tar vi moderater upp frågan om en långsiktig polispolitik grundad på noggranna analyser av brottsutveckling, uppklarningsprocenter m.m. De ökade krav som ständigt ställs på polisen måste mötas med långsiktighet och fasthet i planeringen. En sådan långsiktighet skulle underlätta polisstyrelsernas situation och inte minst läget för de operativt ansvariga i distriktens polisledningar. Herr talman! Detta är en tunn proposition som undviker de viktiga framtidsfrågorna för svensk polis. Här tas t.ex. distriktsindelningen inte upp. Stora rationaliseringsvinster för statskassan kan göras samtidigt som effektiviteten kan höjas och kompetensen ökas. Länspolismästarfrågan förblir olöst även nu, och ingen anvisning ges om när den kommer att bli löst. Polisens resursfrågor får anstå, och inga resurser finns för att förbättra polisens tekniska standard. Även fortsättningsvis kommer polisen att behöva konstatera att brottslingarna har överlägset bättre utrustning. Möjligen kan man trösta polismännen med att de får fler förtroendemän som kan diskutera problemen. Herr talman! Den moderata riksdagsgruppen står bakom samtliga de reservationer som fogats till betänkandet. Av tidsskäl vill jag här yrka bifall endast till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Med den sedan år 1982 förda socialdemokratiska polispolitiken har antalet poliser drastiskt minskat. Samtidigt har brottsligheten ökat. Vi ser det i antalet anmälda brott per år, som femdubblats sedan 50-talet och nu passerat miljonstrecket. Dessa fakta ger en förklaring till dagens polisbrist, dagens poliskris, och till att polisen har svårt att hinna utföra de uppgifter som allmänheten önskar och kräver. Det ger en förklaring till en minskad rättssäkerhet och en förklaring till att polisen tvingas prioritera olika arbetsuppgifter hårdare än tidigare. I detta sammanhang vill jag anföra, att om centerns linje vad gäller resurstillskott till polisen hade vunnit gehör i riksdagen under dessa år skulle det i dag funnits 600 poliser fler än vad det nu gör. Polisen bör, enligt centerns synsätt, prioritera narkotikabrottslighet och våldsbrottslighet. På detta område har vi samma syn som den i propositionen. Denna samsyn gäller även polisens brottsförebyggande arbete. Det avsätts i dag tyvärr alltför ofta små resurser till detta arbete ute i polisdistrikten. Vi vill från centerhåll till det prioriterade polisarbetet även föra vad man i folkmun kallar vardagsbrottslighet. Jag tänker på sådana brott som lägenhetsinbrott, väskryckningar och skadegörelse av olika grov art. Vi vill prioritera dessa brott eftersom de ofta utförs av unga lagöverträdare och många gånger också av förstagångsförbrytare. Eftersom vi tror att det är mycket viktigt med en snabb och konsekvent reaktion från samhällets sida, speciellt vid ungdomskriminalitet, krävs helt enkelt att även den s.k. vardagsbrottsligheten blir ett prioriterat område för polisen. Men denna prioritering är också befogad av andra skäl än att snabbt åtgärda ungdomskriminalitet, nämligen att vi mer måste se till brottsoffrens situation. Vardagsbrotten är just brott som drabbar enskilda mycket hårt ekonomiskt. Men det är inte det värsta, utan dessa brott drabbar framför allt psykologiskt. Detta är ytterligare skäl till varför vi anser att vardagsbrottslighet skall tillhöra det prioriterade området. Detta stämmer också väl överens med rikspolisstyrelsens syn på vilka områden som skall prioriteras. Man framhåller där ungdomskriminalitet, och den finns just inom de tre områdena vardagsbrottslighet, narkotikabrottslighet och våldsbrottslighet. Eftersom vi i dag har en besvärande polisbrist på flera håll i landet krävs nu en långsiktig, stabil politik vad gäller polisaspirantintagning. Aspirantintagningen till polishögskolan måste ske på hög nivå även på längre sikt. Det räcker inte med den engångssatsning som skedde under det senaste budgetåret. Vi måste förse de distrikt som i dag saknar poliser med fler utbildade poliser inom en snar framtid. Detta är skälet till att det behövs en fortsatt hög aspirantintagning. Centern har också fört en politik som innebär ett ökat satsande på personalfrämjande åtgärder inom polisväsendet för att poliser inte skall sluta i förtid. Det har förekommit problem de senaste åren. De har visserligen minskat i omfattning i och med att lönerna har höjts, men centern har som enda parti i det senaste budgetarbetet avsatt 5 milj.kr. när det gäller satsningar på personalfrämjande åtgärder. Vi fick tyvärr inget gehör för detta, men det hade underlättat och kanske gett oss fler poliser än vad som finns i dag. Vi vet alla att det är särskilt besvärligt med polisbristen i Stockholmsdistrikten. Här hade rikspolisstyrelsen i sin anslagsframställan ett förslag till lösning. Jag lyssnade på Göran Ericsson från moderaterna som sade att man har rättat sig efter rikspolisstyrelsens önskemål. Men det har man inte i det här fallet. Rikspolisstyrelsen gick fram med en anslagsframställan och önskemål om att få utbilda 200 fler poliser under det budgetår som gick. Vi i centern väckte en motion om detta och följde upp det hela i en reservation. Detta hade gett fler poliser till Stockholmsdistriktet inom en snar framtid. Men tyvärr fick vi inte gehör för detta heller. Jag har utvecklat dessa synpunkter i ett särskilt yttrande. Det har också klagats på att det inom polisutbildningen råder brist på utbildning av kvinnliga poliser och en brist på utbildning av poliser med utländsk bakgrund. Det har också framförts de önskemål som Britta Bjelle berörde, nämligen att det skall finnas grundutbildning även på andra utbildningsorter och att det då skulle vara lättare att rekrytera poliser från olika delar av landet och även behålla dem på dessa orter. Vi i centern vill också på sikt ha en decentraliserad grundutbildning, men vi är väl medvetna om att den största bristen i dag finns i Stockholmsdistriktet. Från oppositionens sida har vi väckt motioner om vikten av att sätta kvarterspolisverksamheten i centrum så att denna verksamhet inte nonchaleras i de olika distrikten. Egentligen nonchaleras inte denna verksamhet, men man har tvingats skära ned och prioritera i polisdistrikten. Då är det just kvarterspolisverksamheten som har fått stryka på foten. För att detta inte skall fortsätta i framtiden har vi lyckats ena hela oppositionen och få ett uttalande med anledning av olika motioner att kvarterspolisverksamheten skall vara ett prioriterat område och inte får sättas i andra hand. Centern har tillsammans med folkpartiet i reservation 8 framfört att det är nödvändigt med en renodling av polisens uppgifter och att det kan frigöra poliser för mera reellt polisarbete. Britta Bjelle har även på den punkten gett en hel del exempel på hur det kan genomföras, och därför tänker inte jag utveckla detta närmare. Vi framhåller också från centerns sida att det är angeläget att dra upp klarare linjer mellan polisens och bevakningsföretagens uppgifter. Under en längre tid har man kunnat se hur bevakningsföretagen har tagit över alltmer av tidigare polisiära uppgifter. Det beror naturligtvis på att det råder en brist på poliser. Polisarbete skall vara en uppgift som ankommer på det allmänna att utföra och ha ansvar för. Det är inte så i dag. Eftersom det råder en oklarhet om många uppgifter, anser vi att det måste utredas närmare vilka uppgifter som är rent polisiära och som enbart skall utföras av poliser och vilka uppgifter som kan utföras av bevakningsföretagen. Vi vill verkligen att man skall titta litet närmare på dessa gränslinjer. Här råder alltför många oklarheter i dag. När vi i centern har varit på besök ute i polisdistrikten har vi fått höra att det är mycket svårt att i dag ingripa mot berusade och drogpåverkade personer. Tidigare fanns fyllerilagen. Nu har toleransnivån ökat när det gäller omhändertagande av dem som är berusade. Det har framförts önskemål från polisens sida att kunna ingripa tidigare för att det skall kunna bli lugnare på gator och torg och kunna minska bråken. Detta kan t.ex. ske genom en ändring i polislagen 13 §, vilket vi i centern har väckt en motion om. Vi har sedan uppmärksammats på att det finns andra lagar som det också går att ändra i. Vi vill inte låsa oss för vilken lag man skall gå in och ändra i, men vi framför krav på att det måste vara lättare för polisen att ingripa mot drogpåverkade personer i framtiden. Här behövs en ändring i någon av de lagar som finns. Jag skulle gärna vilja höra civilministerns syn på detta. Herr talman! Med det anförda ställer jag mig självklart bakom alla centerreservationer, men jag yrkar endast bifall till reservation 4.

Herr talman! Den polisreform som genomfördes 1981 fick inte den effekt som vi hade tänkt att den skulle få, dvs. att polisstyrelsen från att vara ett rådgivande organ skulle bli det organ som styr polisens arbete. I praktiken har det varit rikspolisstyrelsen och polischefsfunktionen som har styrt arbetet. Inom olika delar av den offentliga sektorn sker en utveckling och framläggs behov av ett större lekmannainflytande. Dessa krav ställs för samhällets service, och naturligtvis är polisen inget undantag. Tvärtom är polisens arbetsuppgifter och befogenheter så mycket mer långtgående och så mycket mer ingripande i människors liv än i andra delar av offentlig verksamhet. Det förhållandet gör att det är mycket angeläget att insyn och styrning av verksamheten är så bra som möjligt. För att åstadkomma ett starkt medborgarinflytande krävs dels att de förtroendevalda får en starkare ställning, dels att besluten kan anpassas efter lokala förhållanden. Konkret vill vi att polischef eller biträdande polischef inte skall vara ledamot i polisstyrelse eller polisnämnd. Vi vill ha klara regler för hur motioner, interpellationer och frågor kan väckas i förhållanden som avser i polisens arbete från andra kommunala nämnder. Till polisstyrelse och polisnämnd bör även invandrare kunna väljas. Samma regler bör då gälla som för valbarhet till kommunala förtroendeuppdrag. Herr talman! En bra och fungerande poliskår bör bestå av både män och kvinnor. Antalet kvinnor som söker till polisutbildning har ökat, och så har även antalet kvinnor som antas, men inte i tillräcklig utsträckning. På en fråga till rektorn för polishögskolan i en intervju i TCO-tidningen om detta förhållande svarar rektorn bl.a., att den manliga principen och männen har varit förhärskande inom polisen. Faktum är att kvinnor ofta utsorteras i det sista testet för antagning. Vi anser därför att en översyn av såväl grundutbildning som polischefsutbildning, som finns med i förslaget till förnyelse av polisen, bör även inkludera en analys och översyn av de kriterier som används för att anta polisaspiranter. Nästa steg, grundutbildningen, sker i dag centralt och avskilt från andra högskoleutbildningar. Detta kan leda till en negativ skråanda och till en isolering i utbildningen som vi i vänsterpartiet inte tror är bra. Vi anser att polisskolan och polishögskolan kan avskaffas och att det i stället bör inrättas olika polislinjer vid landets skolor och högskolor. En översyn av polisens arbetsuppgifter bör ske med inriktning på att undersöka om det finns arbetsuppgifter som kan överföras till andra statliga och kommunala befattningshavare. Britta Bjelle har här räknat upp en rad exempel på detta. Brottsbekämpning i all ära, men den får aldrig leda till att rättssamhällets principer kränks eller att rättssäkerheten äventyras. Bristen på regler i hanteringen av polisens förspaningsregister är mycket otillfredsställande. En översyn av polisregisterlagstiftningen är gjord och resultatet studeras i regeringskansliet. För att skynda på detta arbete behövs det ett tillkännagivande från riksdagen. Hos allmänheten finns en utbredd uppfattning att det näst intill är omöjligt att få rätt gentemot en polis, och det är ju synd. Trots att det har skett förändringar i utredningsorganisationen i vad gäller utredningar av poliser som är misstänkta för eller har begått brott i sin tjänsteutövning, anser vi att de nu vidtagna åtgärderna inte är till fyllest. Utredningar av misstänkta polisbrott bör skötas av ett från polisen helt fristående organ. Vi i vänsterpartiet kan inte heller acceptera att svensk polis stationeras utomlands för att kontrollera människor som är på väg till Sverige. Denna kontroll riktas särskilt mot flyktingar och i realiteten sätter den Genèvekonventionen om handläggning av flyktingärenden ur spel. Herr talman! Jag ställer mig bakom de reservationer som vänsterpartiet har fogat till detta betänkande, men yrkar bifall till reservationerna 16, 18 och 24. Vänsterpartiet kommer också att i voteringen ställa sig bakom reservation 8.

Herr talman! Jag tänker ta upp frågan om förnyelse inom polisen på ett annat, mera internationellt plan. I Västeuropa pågår för närvarande ett arbete på integration som har till syfte att ta bort gränskontrollerna. När gränskontrollerna helt avvecklas behövs det en ersättning, och en sådan håller redan på att utvecklas. Det behövs ett västeuropeiskt FBI, en sorts överstatlig EG-polis. Willy Helin i EG-kommissionen bekräftade så sent som i februari förra året för International Herald Tribune att man eftersträvar en motsvarighet till det amerikanska FBI. Willy Helin säger: ''Efterhand som vi framskrider på vägen mot politisk integration kommer vi att behöva en polisstyrka som motsvarar den dimensionen''. Den organisatoriska grundvalen för ett EG--FBI är ett samarbete som pågått sedan 1975 och fått förkortningen TREVI efter de franska orden Initiativet kom från EGs ministerråd och ledningsgruppen utgörs av inrikes och polisministrarna. Ändå är TREVI formellt skilt från EG så, att EG parlamentets begränsade kontrollmakt inte alls kan utövas.

TREVI är alltså inte något speciellt för EG. Men när det gäller polissamarbete finns ju sedan gammalt Interpol. Varför är det inte tillräckligt? Varför behövs TREVI? Vid ett seminarium i Bryssel i maj 1989 angavs flera orsaker: Interpol ägnar sig mest åt informationsutbyte, men saknar egentliga verkställande funktioner. TREVI samordnar och verkställer i verkligheten. En Interpolefterlysning kan leda till att en person grips i ett annat land, men därmed är det inte säkert att vederbörande utlämnas till det land som skickat ut efterlysningen. TREVI skall också omfatta asyl och invandringspolitik. TREVI skall, som förkortningen utsäger, också jaga ''radikaler'' av alla möjliga olika schatteringar. Interpols fattiga medlemsländer har bromsat den tekniska utvecklingen. De rika länderna har stått för 80 % av informationsutbytet. I TREVI får de en egen organisation som inte belastas av u-länder. David Schwarz säger att TREVI leder till att vi troligen måste ''acceptera att EGs egna säpoagenter fritt opererar i Sverige''. Regeringens integrationsrapport konstaterar: ''För att Sverige skall kunna hamna innanför gränserna för ett med EG gemensamt område utan inre gränskontroller måste man från svensk sida också ta ställning till en samordning med EG när det gäller riktlinjerna för det yttre gränsskyddet''. En svensk EG-anpassning när det gäller flykting-, asyl och invandringspolitik samt regler för viseringar m.m. torde ''aktualisera vissa överväganden av utrikespolitisk natur''. Jaha. Kraven på internationalisering och de utrikespolitiska konsekvenserna borde föranleda en debatt om mål och medel för polisarbetet också i Sverige. Kvar står miljöpartiets krav på att det skall till en detaljerad redogörelse till riksdagen för formerna och målsättningen med det hittillsvarande svenska medverkandet i TREVI-samarbetet. Hur kommer framtiden att se ut?

Herr talman! Polisen har en central roll i kampen mot brottsligheten. Det är kanske den viktigaste samhällsresursen när det gäller att uppnå det kriminalpolitiska målet att minska brottsligheten. Polisen skall upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Det brottsbekämpande arbetet sker genom övervakning, spaning och brottsutredning, men också genom förhindrande och brottsförebyggande arbete, vilket inte är minst viktigt. För att få bättre förutsättningar att bedriva detta viktiga arbete har polisväsendet under 80-talet blivit föremål för en omfattande reformering. Åren 1984 och 1985 fattades beslut som bl.a. innebar nya arbetsformer på lokal och regional nivå samt förbättrad rekrytering och utbildning. Riktmärkena var demokratisering och decentralisering. De lokala polismyndigheterna fick vidgat självbestämmande, och detaljstyrningen över resursanvändningen fördes ner från central nivå till regional och lokal nivå. Av särskild betydelse var att genom polisreformen förvandlades polisstyrelserna från att ha varit ett i huvudsak rådgivande till ett i egentlig mening styrande organ. Jag tror att man entydigt kan slå fast att polisreformerna under 80-talet medfört en vitalisering och i hög grad stimulerat ett utvecklingsarbete i riktning mot ökad effektivitet inom polisväsendet. Vi har framför allt fått ett polisväsende som i mycket större utsträckning är lokalt förankrat. 1980-talets polisreformer var viktiga reformer. Polisväsendet har i allt väsentligt också förmått omsätta beslut och mål i praktisk handling. Men det innebär inte att reformarbetet får avstanna. Förändrings och förnyelsearbetet måste fortsätta. Polisväsendet är en stor och i vissa avseenden fortfarande en tungrodd organisation. Under 90 talet ställs nya krav på det svenska polisväsendet. Följande bör enligt min mening vara vägledande för det fortsatta reformarbetet: För det första bör decentraliseringsmålet ligga fast och drivas vidare. Polisväsendet måste bygga på självständiga lokala polisdistrikt med stor frihet att disponera resurserna och prioritera insatserna. I detta ligger också att det inte kan komma i fråga att tilldela rikspolisstyrelsen vittgående operativa befogenheter. För det andra bör medborgarinflytandet över polisväsendet ytterligare stärkas. För det tredje bör det brottsförebyggande arbetet intensifieras. Öppenhet och synlighet bör här vara ledorden. För det fjärde bör de snäva gränserna mellan kriminalpolisverksamhet och ordningspolisverksamhet upphävas. Målet bör vara att skapa mera av en svensk allroundpolis. För det femte bör polisen utveckla samarbetet med andra samhällsorgan och frivilligorganisationer. För det sjätte bör administrativa uppgifter lyftas över till andra personalkategorier än polispersonal. Den administrativa rationaliseringen bör drivas hårdare. För detta krävs naturligtvis bättre tekniska hjälpmedel. För det sjunde bör ökade insatser ske när det gäller det internationella samarbetet. För det åttonde bör polisens regionala organisation få en permanent och enhetlig lösning över landet. Jag kan konstatera att polispropositionen till stora delar följer dessa åtta punkter för det framtida polisarbetet. Polispropositionen svarar mot dessa krav för 90-talets reformering av polisväsendet. En del frågor lämnas obesvarade i polispropositionen och hänskjuts till fortsatt utredning. Inriktningen av grunderna för den långsiktiga polispolitiken står dock fast. Jag kan också konstatera att när det gäller grunderna är utskottet i huvudsak enigt i sina ställningstaganden. De reservationer som har avgivits rör med vissa undantag mindre principiella frågor. Det grundläggande förnyelsearbetet tycks det sålunda finnas en bred politisk enighet kring i justitieutskottet, och det är glädjande. Herr talman! Efter denna inledning skall jag kort kommentera en del av de reservationer som har avgivits till utskottets betänkande. I reservation nr 3 och 4 tas frågorna om inriktningen av polisens arbete upp. I reservation 3, från moderaterna i utskottet, vänder man sig mot att den ekonomiska brottsligheten skall vara prioriterat område för polisen framöver. Det är en gammal moderat linje. Moderaterna har inget intresse av att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det är en brottslighet som hårt drabbar enskilda människor, arbetstagare och seriösa näringsidkare. Det gäller kanske i första hand miljöbrottsligheten. Det är glädjande att moderaterna är ensamma om den linjen i utskottet, men det är också belysande för moderaternas inställning till det allvarliga samhällsproblem som den ekonomiska brottsligheten utgör. I motion nr 4, av centerpartisterna i utskottet, sägs att vardagsbrotten bör prioriteras. Jag vill hänvisa till vad som sägs i propositionen om att polisen i sitt övervakningsarbete särskilt måste uppmärksamma vaneförbrytarna och andra som svarar för en förhållandevis stor andel av kriminaliteten. Jag betraktar reservation 4 som en ganska onödig reservation mot bakgrund av de skrivningar som finns såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet i övrigt. I reservation nr 5 behandlas resursfrågorna, i första hand intagningen till polishögskolan. Vi får återkomma till den diskussionen i samband med att vi behandlar budgeten för budgetåret 1991/92. Jag vill framhålla att det naturligtvis är viktigt att upprätthålla ett stort intag till polishögskolan i ett läge där samtliga tjänster inom polisväsendet inte är tillsatta. Vi har i dag brist på färdigutbildade poliser. Så länge vi har en sådan brist måste vi naturligtvis också upprätthålla ett stort intag till polishögskolan. Därom råder det inga delade meningar. Reservation nr 8 och 9 handlar om polisens uppgifter. Jag kan bara konstatera att de borgerliga partierna har svårt att komma överens om vilka uppgifter polisen skall ha i framtiden. Om man läser samtliga reservationer kan man konstatera att det inte finns någon gemensam borgerlig polispolitik. Man ansluter sig till de principiella dragen i utskottsbetänkandet, men på en rad punkter har man olika uppfattningar inom det borgerliga lägret. Det finns ingen gemensam linje på den borgerliga sidan. Både Berith Eriksson och Carl Frick har berört det internationella samarbetet. Det är oerhört viktigt att vi utvecklar det internationella samarbetet. Den grova brottsligheten känner inga gränser. Narkotikabrottslighet, terrorism och annan typ av internationell brottslighet känner inga gränser. Det krävs ett internationellt samarbete för att polisen skall kunna vara framgångsrik i sin kamp mot den grova brottsligheten. Därför behövs också ett utvecklat internationellt samarbete. Det gäller Interpol, det TREVI-samarbete som har etablerats och samarbetet i EG. I reservation nr 15 tar folkpartisterna i utskottet upp frågan om rikspolischefens ställning. Man skriver följande angående polisväsendet: ''En tänkbar förebild kunde vara försvarsmaktens organisation med en sammanhållande ÖB som rikspolischef med få men starka regionala polischefer.'' Jag tyder den reservationen som att folkpartisterna i utskottet är beredda att frångå grunderna för 1984/85 års polisreform, nämligen en stark decentralisering av polisväsendet och en reducering av rikspolisstyrelsens operativa funktioner. Av reservationen att döma är folkpartisterna i utskottet beredda att gå tillbaka till en mycket stark centralisering av polisväsendet med mycket omfattande och vittgående operativa funktioner centralt hos rikspolisstyrelsen och rikspolischefen. Jag tror att det skulle vara en utomordentligt olycklig utveckling för svenskt polisväsende och att det skulle skada det framgångsrika arbete som har bedrivits när det gäller reformeringen av polisväsendet. Framför allt tror jag att det skulle utarma medborgarinflytandet över polisväsendet. Jag är något bekymrad över att folkpartisterna i utskottet har hamnat på denna linje. Reservation nr 17 har berörts av Britta Bjelle och jag tror även av Ingbritt Irhammar. I denna reservation tar man upp professuren i polisfrågor. Folkpartisterna i utskottet menar att den bör vara knuten till någon akademisk miljö i stället för till polishögskolan. Poängen med polisprofessuren, i det föreliggande förslaget om att den skall vara knuten till polishögskolan, är att åstadkomma en forskningsanknytning när det gäller den grundläggande polisutbildningen. Om det skall vara möjligt att få en forskningstradition och forskningsanknytning när det gäller polisutbildningen måste polisforskningen och därmed även professuren vara förlagd till polishögskolan. Det är en princip som gäller andra högskoleutbildningar i detta land. Man knyter samman grundläggande utbildning och forskning. Det tycker jag också skall gälla för polisväsendet. Det finns även en rad andra reservationer, som jag dock inte tänker kommentera närmare. Jag vill även säga några ord till Berith Eriksson beträffande frågan om stärkt medborgarinflytande. Jag delar i hög grad Berith Erikssons uppfattning om att det är nödvändigt att ha ett starkt medborgarinflytande över polisväsendet. Polisväsendet är dock ingen kommunal verksamhet, och det är därför svårt att direkt kopiera den kommunala beslutsordningen. Polisväsendet är en statlig verksamhet. Jag tycker dock att det är angeläget att man prövar alla vägar för att åstadkomma ett förstärkt medborgarinflytande och ett ökat samspel med övriga kommunala organ som har hand om brottsförebyggande verksamhet. Därför tycker jag att den fråga som tas upp i reservation nr 2 om att exempelvis ge möjlighet till interpellationsrätt i fullmäktige när det gäller polisfrågor är en fråga som är värd att pröva. Om jag har förstått saken rätt kommer den frågan också att prövas i samband med översynen av kommunallagen. Jag tycker att man på allvar skall fundera på den möjligheten att åstadkomma en bättre koppling mellan polisstyrelsen och den övriga kommunala verksamheten. Det vore ett sätt att föra fram polisfrågorna i kommunen, som jag tror vore ganska bra för polisväsendet och även för samspelet med de kommunala nämnderna. Herr talman! Jag skall begränsa mig till dessa korta synpunkter gällande några av de reservationer som är fogade till utskottets betänkande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag skall börja med en av de sista frågorna som Lars-Erik Lövdén tog upp och som gäller forskningsanknytning. Det kan vara intressant att få beskriva hur systemet ser ut i Sverige i dag. Det är meningen att alla små högskolor i Sverige skall ha forskningsanknytning, men ingen av de små högskolorna har fasta forskningsresurser. Så är verkligheten. Vad Lars Erik Lövdén tydligen menade är att man kanske skall ändra den ordningen. Jag vet inte om socialdemokraterna är beredda att ge de små högskolorna fasta forskningsresurser. I så fall är det ett stort steg framåt för dem. När vi i folkpartiet har sagt att denna professur skall förläggas till ett universitet så är det inte för att frånta polishögskolan forskningsanknytning. Jag utgår från att denna professur skall förläggas till Stockholm -- vilket Lars-Erik Lövdén kan utläsa i vår reservation -- vilket gör att anknytningen till polishögskolan finns geografiskt nära. Då kan denna professur medverka till den forskningsanknytning som det är tänkt. Däremot tror vi att att en akademisk miljö i ett universitet är det som skapar möjligheterna för att man skall se saker på ett nytt sätt. Om denna professur placeras vid en högskola med ren yrkesutbildning och det sitter en ensam professor där, kan det kanske bli litet svårt med det kreativa tänkandet. Om jag uppfattade Lars-Erik Lövdén rätt så sade han att man i reservationerna 8 och 9 inte kan utläsa att de borgerliga partierna egentligen har någon större gemenskap i sitt seende. Jag tycker faktiskt att reservationerna är identiskt lika utom när det gäller ett enda ord, nämligen ordet avkriminalisering. Vi tillstyrker samma motioner och punkter. Det enda som skiljer oss åt är att vi har tagit med ordet avkriminalisering. Jag är inte så säker på att moderaterna inte har synpunkter även på det. I någon mening anser jag faktiskt att vi har väldigt lika syn på dessa frågor. Beträffande den organisationsform som vi har talat för så har vi också sneglat på det faktum att då det gäller regioner -- det vore därför intressant om Lars-Erik Lövdén lyssnade på det jag säger, eftersom det i huvudsak är till honom jag talar -- har vi tänkt oss att man kanske skulle kunna ha samma ordning i fråga om dem som man har inom riksåklagarämbetet. Där han man minskat antalet enheter till 13 i stället för att ha en enhet i varje län. Om man skall ha en enhet i varje län, får man ett otal chefer och ett otal biträdande chefer. Vi tror att regionerna skulle bli starkare om de var större. Men det skall ske en decentralisering till dessa starka orter. Vi vill inte alls ha den ordningen att rikspolischefen skall ha någon överordnad funktion i den meningen som Lars-Erik Lövdén menade. Vi vill alltså ha en decentralisering men till ett färre antal orter.

Herr talman! Först vill jag ta upp frågan om hur man får fram fler poliser. Jag påminner igen om att vi har velat utbilda fler totalt sett, att vi har velat utbilda fler speciellt för Stockholmsregionen och att vi har velat satsa mer på personalfrämjande åtgärder, vilket skulle kunna leda till att fler poliser behålls i tjänsten. Jag kommer då in på de administrativa tjänsterna, vilket Lars-Erik Lövdén tog upp. Han sade att man skall försöka föra över fler administrativa uppgifter på icke polistjänster. Det tycker jag är mycket bra. Det finns en osäkerhet på denna punkt som jag skulle vilja ha klarlagd. I dag är det nämligen bara de polisdistrikt som har vakanta polistjänster som får ha administrativ personal på dessa tjänster. Vi från centern vill att alla polisdistrikt skall kunna få använda sig av administrativ personal, dvs. inte bara de distrikt som har vakanta polistjänster. Jag skulle vilja ha ett svar från Lars-Erik Lövdén på hur socialdemokraterna har tänkt. Reservation 4 handlar om att vi vill prioritera vardagsbrottsligheten. Lars-Erik Lövdén sade att synen i vår reservation och i utskottets skrivning inte skiljer sig åt. Men på s. 15 i betänkandet står det ''Även enligt utskottets uppfattning bör polisens insatser när det gäller spaning och utredning särskilt inriktas på våldsbrott och narkotikabrott samt på ekonomisk brottslighet och då särskilt sådan som hotar stora samhälleliga värden såsom miljöbrottslighet.'' Här poängteras alltså det som jag sade tidigare, nämligen att vi är överens. Men vi i centern vill lägga till detta med vardagsbrottsligheten, och jag förklarade varför. Litet längre ner i texten står det: ''I anslutning till yrkandet - - om att en prioritering bör ske även av kampen mot vardagsbrotten vill utskottet framhålla att härvidlag brottsförebyggande åtgärder torde vara av särskild betydelse och - - att ett brett förebyggande polisarbete - ger bäst resultat.'' Jag håller med om att det här är viktigt. Det sade jag också, och det står i vår reservation. Men vi menar alltså att man måste prioritera även på utredningssidan. Jag kan inte se att vi har en samsyn då det gäller denna prioritering. På nästa sida i betänkandet står det efter uttalanden beträffande centerns motion att särskild uppmärksamhet måste riktas på bl.a. vaneförbrytare. Det stämmer. Men det är inte detsamma som utredning av vardagsbrottslighet. Jag vill ha ett förtydligande på denna punkt.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén tog i sitt anförande upp en rad olika punkter som han menade att man skulle försöka förbättra inom polisen. Jag kan ställa mig bakom de flesta av dessa punkter. Det visar sig, herr talman, att det finns en bred enighet i den djupa strömfåran om svensk polispolitik. Men, vad vi har konstaterat när det gäller socialdemokraterna är att det i budgetpropositioner, och så även i denna proposition, är många ord. Det sägs många bra saker, och det görs huvudsakligen korrekta analyser, men handlingen uteblir. Och det är en politisk svaghet. Sedan kommer Lars-Erik Lövdén in på ekobrott. Låt mig läsa ur reservation 3. Där skriver vi moderater att det är ''sålunda enligt utskottets mening inte försvarbart att prioritera utredningar om ekonomisk brottslighet''. Vad menar vi med det? Jo, vi menar att när landet har en polisbrist, och då rikspolisstyrelsen säger att den är allvarlig, skall vi i första hand inte prioritera ekobrott, dvs. när man har en minskande uppklarningsprocent när det gäller mord, grova rån, våldtäkter och liknande brott. Om jag förstår Lars-Erik Lövdéns kritik så skulle motsatsen, dvs. socialdemokratisk politik, vara att polisen skall strunta i brottslighet av typ mord, dråp, grova rån och våldtäkter och i stället ägna sig åt ekobrott. Om det finns bara ett begränsat antal tjänster får man prioritera dem på de områden som är mest väsentliga för människor. Det är vår uppfattning. Sedan ställde jag två frågor i mitt huvudanförande som gällde de lokala polisnämnderna. Jag skall upprepa frågorna. Min första fråga löd: Kommer regeringen att kompensera polismyndigheterna för de kostnader som de kommer att få för de nya lokala polisnämnderna, eller skall dessa pengar tas från polisverksamhet? Min andra fråga, som också måste besvaras, löd: Är regeringen beredd att till priset av ett antal lokala politiker ytterligare försämra polisens möjligheter att svara för människornas säkerhet till liv och egendom? Herr talman! Polismästaren i Ljusdal upplyste mig för ungefär ett år sedan om att han därest skulle förlora en polistjänst inte längre kan upprätthålla bevakningen i Ljusdals polisdistrikt. Om man skall underhålla lokala polisstyrelser med papper, sammanträden och föredragningar, kommer man förmodligen att behöva ta i anspråk åtminstone en halv polistjänst, för nya poliser får man ju inte. Det har departementschefen sagt. Nya resurser tillförs inte. Jag vill ha svar på mina frågor.

Herr talman! I kommunerna avförs polisfrågor från dagordningen med hänvisningen att de är en statlig angelägenhet och att det i riksdagen är svårt att få en rejäl sakbehandling av polisfrågor, eftersom det handlar om lokala polisangelägenheter. Det är då väldigt viktigt att det blir bättre arbetsförhållanden. Jag har träffat många som säger att det var bättre förr när polisorganisationen var kommunal men att vi borde kunna hitta en linje, där man kan förena det som var bra före förstatligandet med det som är bra med att ha en statlig polismyndighet. Även när skolan var statlig fanns det helt andra förutsättningar att behandla skolfrågor på kommunal nivå. Jag vill vidare ta upp vår reservation angående samarbetet med utländsk polis. Under täckmanteln terrorism och narkotika får inte andra saker tas upp.

I fjol våras efter det att jag själv hade upptäckt när jag kom från Turkiet att det stod en ensam, som jag antar, svensk polis och plockade ut människor ur kön och ville se deras dokument, ställde jag en fråga till invandrarministern om detta. Hon visste inte om det, hon hade inte hört talas om det. Nu står det här att vi har haft det så ända sedan 1986. Vi har också, efter vad jag förstår, en polis i Turkiet. Jag skulle vilja be civilministern att förklara dessa saker litet bättre än vad som framgår av propositionen.

Herr talman! Jag lyssnade väldigt noga, Britta Bjelle, och jag har läst er reservation som handlar om rikspolischefens ställning. Ni skriver så här: ''Som det är nu är rikspolischefen förhindrad att påverka de regionala och lokala polisorganisationerna annat än rent ekonomiskt, samtidigt som han likväl har ansvaret för att verksamheten skall fungera. En tänkbar förebild kunde vara försvarsmaktens organisation med en sammanhållande ÖB som rikspolischef med få men starka regionala polischefer.'' Jag har tolkat detta med sammanhållande ÖB och kopiering av försvarsmaktens organisation som en långtgående centralisering av polisväsendets operativa ledning. ÖB är ju den högsta operativa chefen för försvarsmakten och har rätt att leda försvarsmakten. Är det denna modell som ni vill åstadkomma, alltså en kraftig centralisering, och är det dit ni vill, tycker jag att det är synnerligen beklagligt. Då har ni själva intagit en annan ståndpunkt än den som ni intog när ni medverkade till att genomföra polisreformen i sina huvuddrag 1984/85. Det skulle vara angeläget att få ett förtydligande på denna punkt av Britta Bjelle. När det gäller forskningsanknytningen menar jag inte att professorn på polishögskolan skall leva i någon sorts isolerad miljö. Utskottet har vid upprepade tillfällen slagit fast -- det har också departementschefen gjort -- att det är viktigt att innehavaren av tjänsten är knuten till den akademiska verksamheten vid Stockholms universitet genom att exempelvis ingå i fakultetsoch sektionskollegium för att på det viset få kontakt med den akademiska världen i övrigt. Jag tycker att det är angeläget att professuren är placerad på polishögskolan, för att bygga upp en forskningstradition när det gäller polisutbildningen, en forskningstradition som vi inte har i så särskilt stor utsträckning i dag men som jag tycker är alldeles nödvändig för att vi skall få en bättre polisutbildning. Jag beklagar, Ingbritt Irhammar, att jag kopplade samman centerpartiet och folkpartiet i detta avseende -- det var ju bara en folkpartireservation. Göran Ericsson säger att det nog är bra med ord men att handling uteblir. Jag tycker att Göran Ericsson litet grand borde fundera på det som har hänt när det gäller reformeringen av polisväsendet. Det har varit en kraftig reformering av polisväsendet under 80-talet. Nu går vi vidare under 90-talet. Det har skett en upprustning av tekniska hjälpmedel och adminstrativa resurser inom polisväsendet. Efter det att det uppstod en polisbrist har vi kraftigt ökat intagningen till polishögskolan. Det visar att det finns ett mycket nära samband mellan ord och handling, Göran

Herr talman! Om vi så att säga skall gå baklänges så tar jag upp frågan om professur först. Jag har inte hävdat att det är en isolerad miljö -- jag tror inte heller det var så Lars-Erik Lövdén menade -- om man finns i ett universitet och sedan har anknytning till utbildningen. Men jag tror att om vi skall få en litet vidsynt och kreativ miljö för en polisprofessur där man kanske inte tänker i så traditionella banor kan det vara bra att till vardags vara avskild från den yrkesutbildning som, så som tanken väl ändå var, bitvis skall kunna förnyas. Det är skälet till att vi tycker att en professur skall finnas i den akademiska miljön men ändå ha forskningsanknytning inom räckhåll, som tanken var i högskolereformen, nämligen att man har kontakt med utbildningen. Jag har inte hunnit titta färdigt på vad vi hade skrivit i vår motion, men vi har inte skrivit så drastiskt som Lars-Erik Lövdén ville hävda. Sedan kan man diskutera om ÖB var ett bra exempel. Vad vi menar var att man behöver större och starkare regioner. Det har man inom försvaret. Det är kanske så att riksåklagarens organisation är ett mellanting. Där har man skapat starka organisationer genom att slå ihop flera län till större enheter. Det var så vi menade. I dag är gränserna mellan de olika länen många gånger för starka när det gäller trafikövervakning och annat. Dessutom är det tveksamt om man behöver så många chefer som varje län medför, med stora och starka polisdistrikt inom länet och dessutom en stark länspolischef. Vi menar att det rimliga vore att man hade större enheter som i sig hade en god förmåga att leva sitt eget liv och utveckla verksamheten inom sig. Samtidigt tycker vi att man inte skall frånta rikspolischefen den möjlighet som behövs att i speciella situationer -- och nu säger jag speciella situationer -- ändå ta ''befälet'' och ha det övergripande ansvaret när det gäller t.ex. terroristverksamhet och annat som polisen skall medverka i.
Herr talman! Jag höll på att säga att mycket skall man få höra innan öronen ramlar av. Nu säger Lars Erik Lövdén att man har reformerat polisväsendet alltsedan budgetåret 1983 84. Men ni har talat om reformering hela tiden. Den 28 februari 1986 stod jag i denna kammares talarstol, i en interpellationsdebatt med justitieminister Wickbom. Det var tio timmar innan landets statsminister sköts på öppen gata. Och då fick jag veta att aldrig någonsin tidigare hade polisväsendet haft så fantastiska resurser som man hade 1986. Nu, 1990, säger rikspolisstyrelsen att läget är mycket allvarligt. Polisväsendet befinner sig i kris. Och nu har plötsligt regeringen uppfattat att det saknas poliser. Det är ju en fantastisk upptäckt. Nu skall man snabbt börja återanställa. Jag måste säga att detta är en verkligt magstark beskrivning av en reformation av ett polisväsende. Jag ställde två frågor, och jag hoppas att jag får svar på dem av civilministern. Frågorna kan sammanfattas så här: Det ges utrymme för lokala polisnämnder. Skall kostnaden för dessa polisnämnder stanna inom de ramar som polisdistrikten har i dag? Eller skall regeringen tillskjuta pengar för dessa polisnämnder? Det är nämligen viktigt för landets polischefer att veta om man skall frånhända polisen ännu mer resurser och ersätta polisen med politiker.

Herr talman! Man kan undvika att besvara frågor av olika skäl. Ett kan vara tidsbrist, och jag utgår från att det är skälet till att Lars-Erik Lövdén inte besvarade de frågor som jag ställde -- för jag hoppas att de inte är alltför besvärliga att svara på. De var ju ganska korta. Är regeringen beredd att även se till att det blir resurser till administrativa tjänster i polisdistrikt som inte har vakanta polistjänster? Ja eller nej? Den andra frågan: Var vi verkligen så överens om hur det var med prioriteringen av de s.k. vardagsbrotten? Det står faktiskt ingenting i betänkandet om att man ämnar prioritera även utredning av sådana brott. Det är detta vi begär i vår reservation. Var står regeringen?
Herr talman! En gång till om den regionala organisationen och rikspolischefens ställning, Den regionala organisationen är ju nu föremål för översyn, och Britta Bjelle får återkomma till den diskussionen. Men vad jag här vill markera är att det inte kommer i fråga att på nytt åstadkomma en centralisering av polisväsendet och dess operativa funktioner. När man läser den reservation som ni avgivit, får man ett bestämt intryck av att det är just det ni är ute efter, och det måste jag vända mig mot med skärpa. När det gäller bekämpande av terrorism och liknande verksamhet har vi en särskild organisation, som Britta Bjelle känner till. Till Göran Ericsson: Det har skett en fantastisk reformering av polisväsendet sedan 1984/85 års beslut om polisreform. Det har skett en decentralisering; det har blivit ökat lokalt inflytande över polisväsendet, det har blivit bättre möjligheter att lokalt styra och bestämma över resurserna. Vi går nu vidare i den riktningen i det här förnyelsearbetet. Detta har lett till en effektivare och bättre svensk polis, Göran Ericsson. Därom råder inget som helst tvivel. Att vi sedan har fått en situation med polisbrist är jag den förste att beklaga. Så sent som i början av 1988 fanns det i landet ett överskott på färdigutbildade poliser i förhållande till antalet polistjänster. Detta överskott berodde på att man hade mycket svårt att uppskatta avgångarna inom polisväsendet. Det var framför allt rikspolisstyrelsen som hade svårt att göra de bedömningarna. Nu har vi fått ett underskott när det gäller antalet polismän, och det vill jag som sagt beklaga. Och det är ju därför som regeringen och majoriteten i utskottet har förordat -- och också genomfört -- en kraftig utökning av polisutbildningen. Jag sade i mitt tidigare inlägg att jag har den uppfattningen att vi måste ha kvar ett högt intag till polishögskolan så länge vi har polisbrist. Sedan har det under de här åren skett en utbyggnad inom polisväsendet i övrigt med administrativa tjänster. Det har skett en icke obetydlig upprustning på den tekniska sidan. Polisväsendet har stora resurser till sitt förfogande. Det gäller att se till att de resurserna används på effektivaste möjliga sätt, samtidigt som det naturligtvis är viktigt att vi ser till att avhjälpa den polisbrist som har uppkommit till följd av de stora avgångarna inom polisväsendet.

Herr talman! Det här ärendet skiljer sig en del från många andra som vi har att hantera här i riksdagen. Det är inte en rad av ställningstaganden på precisa punkter som krävs, utan mera av en positionsbestämning och riktningsangivning för polisverksamheten under 90-talet. Jag är glad att utskottet har ägnat frågorna stor uppmärksamhet och försökt ge dem en allsidig belysning. Statsmakterna har gett polisen i uppdrag att ha hand om viktiga uppgifter i samhället. Det är grundläggande i varje ordnat samhälle att det skall finnas trygghet. Att vi skall kunna vistas ute på gator och torg utan att varje stund frukta för brott, att vi skall kunna känna oss trygga i våra hem, att vår egendom inte stjäls eller utsätts för vandalism -- detta är grundläggande i ett varmt och mänskligt samhälle. Polisen har en central roll när det gäller att hävda dessa värden. Därför kan man säga att polisen är en viktig välfärdsfaktor i det svenska samhället. Detta är viktiga frågor för människor -- det framgår när man är ute och träffar folk i olika sammanhang. Stsmakterna har utrustat polisen med särskilda befogenheter. Polisen har getts rätt, och skyldighet, att i vissa situationer använda tvång eller t.o.m. våld. Även på andra sätt har statsmakterna markerat att vi lägger stor vikt vid att polisen har möjlighet att fylla sin funktion. Vi har i dag ett väl utbyggt polisväsende, vi har en kraftfull organisation som tillförts stora resurser, vi har en mycket väl utbildad poliskår, och vi har resurser för en god teknisk utveckling. Men vi befinner oss i den situationen att också polisens verksamhet måste utvecklas ytterligare. Behovet av att effektivisera polisen och anpassa polisens organisation och arbetsformer efter samhällsutvecklingen har varit vägledande för de beslut om förstligande som fattades på 60-talet och för den polisreform som genomfördes på 80-talet. Erfarenheterna av vad som då gjordes visar att reformens principer är riktiga men att vi behöver utveckla dem vidare. Framför allt är vi nu i färd med att avveckla en del av den detaljstyrning av verksamheten inom speciellt det administrativa området och av resursanvändningen i övrigt som på många områden har hämmat en effektiv polisverksamhet och en effektiv användning av de resurser som polisen har. Budgetsystemet inom polisen är så utformat att det inte svarar mot dagens krav på god hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurserna. Det har blivit bättre, men det är ändå inte bra. De organisatoriska och administrativa strukturerna inom polisväsendet har heller inte alltid medgivit en sådan flexibilitet och smidighet som är önskvärd för att man skall kunna bedriva arbetet effektivt. Det lokala medborgarinflytandet kan också fördjupas och utvecklas, menar jag. Det här är bakgrunden till den proposition som vi har lagt fram, och det är detta som debatten gäller. Att vi måste förnya verksamheten inom polisområdet har också ett samband med att polisen befinner sig i samma situation som den offentliga sektorn i allmänhet: Det finns inte utrymme för ett genomförande av stora reformer som kräver stora nya resurser, stora nya pengar. Vi måste på det här området, i likhet med all annan offentlighet verksamhet, under överskådlig tid räkna med en begränsad tillgång på reala resurser. Dessutom måste vi genom ändringar i organisation och i arbetsformer försöka få ut mera av polisverksamheten, mera av det som vi förfogar över. Ett sådant här arbete måste ske på bred front. Man kan säga att det i första hand finns tre viktiga huvudområden. Det första huvudområdet gäller det grundläggande målet för polisverksamheten, och det har diskuterats här redan -- och den inriktning av polisens arbete som föranleds av det. Det råder samstämmighet om att ett grundläggande mål för polisens verksamhet är att värna om människors trygghet, liv, hälsa, egendom och personlig integritet. Verksamhetens mål och inriktning bör styra resursutnyttjandet och polisens roll på det kriminalpolitiska området. Som ett uttryck för detta och för att nå målet att minska brottsligheten skall polisens verksamhet i ökad utsträckning inriktas på brottsförebyggande åtgärder i vid mening och, givetvis, på brottsförhindrande åtgärder. En större del av polisens resurser skall tas i anspråk för den preventiva verksamheten. Jag har sett så mycket av bra förebyggande verksamhet hos polisen att jag tror att det finns väldigt mycket mera att göra i de polisdistrikt där man har varit mera passiv på det här området. För att klara denna inriktning av verksamheten måste vi föra bort en del uppgifter från polisväsendet som inte nödvändigtvis skall ligga på polisen och som inte kräver dess kompetens och befogenheter. Vi måste också diskutera den polisutbildade personalens yrkesroll och klara ut vilka uppgifter inom polisväsendet som kan utföras av andra personalkategorier inom organisationen eller av andra yrkesgrupper som kan behöva tillföras verksamheten -- en del sådant har vi redan sett. I det här arbetet skall vi undersöka möjligheterna att utsträcka systemet med avgiftsfinansiering till att gälla nya områden av polisens verksamhet. En annan viktig fråga gäller polisstyrelsernas uppgifter. Det finns ett intresse av att fördjupa och utvidga de förtroendevalda ledamöternas inflytande. Det har också kommit till uttryck i debatten i dag. Som ett led i det arbetet föreslår vi en ändring i polislagen som ger polismyndigheterna möjlighet att inrätta en eller flera polisnämnder för att under polisstyrelsen leda polismyndigheten inom vissa delar av polisdistriktet. Det andra huvudområdet rör strukturella och organisatoriska frågor inom polisen. Det arbete som vi nu bedriver är inriktat på att finna former för en ökad samverkan mellan de lokala polismyndigheterna. Vi måste också finna metoder och former för att få till stånd en mera ändamålsenlig resursfördelning mellan de 118 lokala polismyndigheterna. Det kan finnas skäl att ändra indelningen i polisdistrikt. Behovet av förändringar bör i första hand övervägas av länsstyrelserna och polisstyrelserna, och ytterst är det en sak för länsstyrelserna att ta ställning och initiativ till de förändringar som är nödvändiga. Det är sedan regeringens uppgift att besluta om polisdistriktsindelningen. Till de organisatoriska frågorna hör också uppgiften att bestämma vilken organisationsform som skall gälla för polisverksamheten på regional nivå och vilka uppgifter som de regionala polisorganen framdeles skall ha. När det gäller detta område är vi redan i färd med utformningen av direktiv för en utredning. Det tredje huvudområdet för förnyelsearbetet gäller olika frågor som är förknippade med omläggningen av budgetsystemet för polisväsendet. Det nya budgetsystem som skall införas över hela statsförvaltningen innebär för polisväsendets del att man kommer att få en treårig budgetcykel. Resurserna kommer att anvisas i form av s.k. ramanslag. Till systemet skall kopplas en ny modell för verksamhetsstyrning och resultatuppföljning. Det skall ske den 1 juli 1992 -- och gäller alltså fr.o.m. budgetåret 1992/93. Vi håller på med det arbetet. Jag ser här en viktig koppling mellan resursstyrning via de ekonomiska resurser man har och den större frihet som polisen bör ha när det gäller att utforma sin egen verksamhet och att effektivt utnyttja de resurser som finns i polisdistriktet. Jag ser propositionen och behandlingen här av den som ett slags startskott för ett mera intensivt förnyelsearbete för 90-talet. Det arbetet pågår visserligen redan. Men det är ganska viktigt att man på det här sättet i Sveriges riksdag kan ange riktlinjer och utvecklingsvägar på viktiga områden. Det är viktigt för att vi själva skall få en grund för det vidare arbetet. Men det är också viktigt för polisen och polisorganisationen. Jag har haft möjlighet att träffa polischeferna på deras konferens. Jag har förmedlat de synpunkter som finns i propositionen och redovisat våra utgångspunkter. Jag tror att det har stor betydelse för deras bedömning att veta var vi står nu och vad som är utvecklingsvägarna. Jag har också haft möjlighet att på Polisförbundets kongress redovisa det här arbetet. Jag tror att det är viktigt för både polischefer och polispersonal att man på det sättet får klarhet i frågor om var statsmakterna står och vilka regler som gäller. Men det handlar ju också om att man får en ökad frihet och att det kommer att ställas nya krav. De kraven innebär nya arbetssätt för polisen. Det kommer att ställas krav på att polisen bättre skall kunna utnyttja de resurser som finns i dag. Det är med stor tillfredsställelse som jag ser att det råder bred enighet i de här frågorna i Sveriges riksdag. Det är inte i stora principfrågor som det finns avvikande meningar. I allt väsentligt ser jag utskottets betänkande som ett uttryck för att vi har samma uppfattning dels om polisens viktiga roll, dels om hur man skall arbeta. En rad olika frågor har tagits upp i betänkandet. Majoritetens talesman Lars-Erik Lövdén har dock redan gått in på dem. Därför nöjer jag mig med att säga att jag kommer tillbaka till de frågorna i en replik om så erfordras. Herr talman! Det är med stor glädje som jag ser att vi nu ger riktlinjer för 90-talet beträffande polisverksamheten och att det råder stor enighet därom i Sveriges riksdag.

Herr talman! Det har i dag vid olika tidpunkter talats om att vi går vidare i reformarbetet. Det är då ganska intressant att konstatera vad som sägs i diskussionen om reformarbetet och om detta nått en nivå som innebär att man kan gå vidare. Där säger rikspolisstyrelsen själv i sin anslagsframställning att man egentligen inte har kunnat tillgodogöra sig det reformarbetet. Ett skäl sägs vara att myndigheternas uppmärksamhet och planeringsförmåga i allt större utsträckning har fått ägnas åt att hantera den växande obalansen med efterfrågan på polisiär service och resurser för denna. Med andra ord har man en annan nivå att starta från än vad i varje fall regeringen kanske ibland funderar över. Jag lyssnade till civilministern och jag måste säga att det var ett ganska intressant anförande. Jag noterade att han sade att regeringen nu har lagt fram en proposition och att man skall diskutera vad polisen skall göra i framtiden. Man skall också utreda hur det skall bli med avgiftsfinansieringen. Vidare diskuterar man det strukturella arbetet, och för närvarande diskuteras vilken organisationsform som skall finnas. Ytterligare ett par diskussioner nämndes. Det jag tycker är litet säreget är att när regeringen kommer med en proposition som heter Förnyelse inom polisen, har polispolitiken inte en klar utformning som man kunde ha följt upp med konkreta förslag. Det hade man förväntat sig. I stället sägs det att man skall diskutera och utreda och sedan komma med konkreta förslag.
Herr talman! Det var ett stillsamt och i många stycken bra anförande som civilministern höll i dag. Det vill jag inleda med att säga. Men det är en sak som förbryllar mig. Det är polisens resurser. Som jag tidigare i mitt huvudanförande har sagt och som rikspolisstyrelsen konstaterar, befinner sig landets polisväsende i dag, genom socialdemokraternas politik, i ett utomordentligt allvarligt läge. Propositionen säger på s. 19 så här: ''Polisen bör särskilt inrikta sin verksamhet på åtgärder som går ut på att värna om människornas trygghet till liv, hälsa, integritet och personlig egendom.'' Litet längre ner på sidan står det, vilket civilminstern också var inne på: ''En större andel av de totala polisresurserna bör således tas i anspråk för den preventiva verksamheten.'' -- En större andel. Längst ned på sidan står det så här: ''Vad jag nu sagt innebär inte något principiellt avsteg från reglerna om att det är en av huvuduppgifterna för polisen att utreda brott som hör under allmänt åtal. Det är självfallet nödvändigt att tillräckliga resurser även i fortsättningen avdelas för denna verksamhet.'' Herr talman! Den här ekvationen går inte ihop. Man kan nämligen inte sitta på alla stolar samtidigt. Man kan inte ha bra yttre tjänst med tillräckligt många poliser ute på fältet, öka insatserna i brottpreventivt hänseende och samtidigt ha lika många poliser kvar som utreder brott. Jag skulle vilja höra litet mer om hur polisen skall klara detta. Jag skulle kunna tänka mig att de flesta av landets polischefer hamnar i betydande bryderi när de skall försöka knäcka den här ekvationen. Jag vill också tacka civilministern för avviseringen om att distriktsindelningen kommer att ses över. Här finns många effektivitetsvinster att hämta, som jag sade i mitt huvudanförande. Inte minst finns det relativt stora besparingar för statskassan att göra genom en reformerad distriktsindelning.
Herr talman! Vi var överens om grundprinciperna sade civilministern. I stort sett tycker jag att vi är det. Men vi har i våra reservationer framfört synpunkter som utskottets talesman inte ville ta sig tid att bemöta. Det gällde just prioritering av en utredning även av vardagsbrottslighet där ungdomsbrottslingar är inblandade. Därför skulle jag önska att civilministern tog sig den tiden och svarade på hur vår reservation skiljer sig från majoritetens och regeringens syn på denna fråga. Vi ser så allvarligt på ungdomsbrottsligheten att vi anser att snabba ingripanden måste göras. Då måste även de här brotten utredas och vara ett prioriterat område. Vi är tyvärr ensamma om att se det så. Jag fick heller inte något svar på om administrativa tjänster skulle kunna tillföras även de distrikt som inte har vakanta polistjänster. Mot bakgrund av att civilministern i sitt inledningsanförande framförde att det var viktigt att föra över icke polisiära uppgifter på andra personalkategorier, skulle det vara viktigt med ett klargörande på den här punkten. Tillbaka till det jag anförde i mitt inledningsanförande: Finns det planer i regeringskansliet på förändringar i något lagutrymme, som gör det möjligt att på ett tidigare stadium omhänderta berusade personer på allmän plats?
Herr talman! Jag fick inget svar på frågan om nödvändigheten av att vi har polismän stationerade på flygplatser i andra länder. Jag håller med om att vi behöver ett samarbete när det gäller narkotikabekämpning och terrorism. Men jag har svårt att se nödvändigheten av det s.k. samarbetet beträffande flyktingars möjligheter att ta sig till ett asylland. Jag skulle också vilja höra litet grand om vad civilministern anser om möjligheten till en ökad intagning av kvinnor till utbildningen. På den hearing vi hade kom det upp frågor angående kvinnliga poliser. De frågorna besvarades litet klämkäckt av Björn Eriksson. Civilministern sade att vi nu ger möjligheter för kvinnor att bli poliser. För att det skall bli fler kvinnliga poliser, behövs det fler kvinnliga aspiranter. För att det skall bli fler kvinnliga aspiranter tror vi att antagningskraven och innehållet i polisutbildningen behöver ses över utifrån ett kvinnligt perspektiv.

Herr talman! Eftersom jag inte gjorde det i mitt inledningsanförande, skall jag nu försöka att ta upp en del av de här frågorna och mer konkret bemöta de frågor som nu har ställts. Jag har litet svårt att förstå vad Britta Bjelle menar med att det är säreget att vi inte ägnar oss åt en rad detaljer i propositionen, utan mer åt principerna. Det bör vara riksdagens uppgift att diskutera principerna. Många av dessa detaljfrågor ligger antingen på regeringen, på rikspolisstyrelsen eller på polismyndigheterna själva. Jag tycker att det skulle vara fel om vi här hade gett oss in på att diskutera och kräva riksdagens uppfattning i en rad detaljfrågor och på det sättet låsa fast ting som nödvändigtvis hela tiden måste förändras. Det skulle inte bli mycket av förnyelse om vi skulle låsa fast allt på det sättet. Det är möjligt att jag uttryckte mig litet oklart om detta, men nu hoppas jag att jag skapat klarhet för Britta Bjelle. Detta är ting vi bör hålla fast vid. Det vi har önskat av justitieutskottet och riksdagen är just en redovisning av principerna och utvecklingslinjerna för att vi senare skall kunna arbeta vidare enligt dessa. Detta innehåller också en rad olika utredningar och detaljfrågor som vi sedan skall jobba vidare med mer konkret. Göran Ericsson säger att han är förbryllad över att polisens resurser skulle användas mer för preventiv verksamhet. Det går inte ihop med att man måste utreda brott. Ingbritt Irhammar är inne på en liknande frågeställning med sin fråga huruvida man skall utreda vardagsbrottslighet eller inte. Jag tycker att det är ett felaktigt synsätt om man tror att man genom att angripa alla detaljerna skall kunna komma åt det som är det stora problemet, nämligen att vi har fått en mycket kraftig ökning av den s.k. vardagsbrottsligheten, stölder och liknande.

Vi vet numera att en väldigt stor del av det vi kallar vardagsbrottslighet just har samband med detta. Då skall man inte förlora sig i varje enskild detalj, i varje enstaka brott, och lägga ned all sin kraft på det, utan man skall se mönstret. Det är det som många polisdistrikt har lyckats med och visat att de kan nå resultat. Polisen kan komma åt och nysta upp kanske 600, 700, ibland 800 brott, när man har kommit åt en del av kedjorna. Jag tycker att man bör se det som ett mönster om polisen förmår att ägna sig mer åt förebyggande verksamhet. Med det menar jag även sådana insatser som allmänt har att göra med ungdomspolitiken såsom samarbete med sociala myndigheter, skola etc. Då kan man nå mycket bättre resultat än om man bara sitter alldeles för sig själv och utreder de brott som har begåtts. Jag tror att Göran Ericsson och jag har samma uppfattning när det gäller distriktsindelningen. Vad jag möjligen kunde tillfoga är att jag menar att här måste länsstyrelsen spela en stor roll. Jag tror inte att det blir hanterligt om man börjar säga att vi nu skall lägga ned det och det polisdistriktet. Däremot kan väldigt mycket göras genom ett samarbete mellan olika polisdistrikt. Samtidigt kanske några av de polisdistrikt vi har i dag försvinner. Men jag tror inte att vi skall bygga upp någon sorts militär organisation för polisen, vilket jag uppfattade att det finns tankar på. Ingbritt Irhammar frågade också om administrativa tjänster. Jag såg det som viktigt att markera att den organisation som finns, där varje disktrikt har ett antal polistjänster, i stället skall få förfoga över resurserna och kunna använda andra resurser som finns tillgängliga -- i första hand administrativ personal. Om resurserna hade delats ut till andra polisdistrikt, tror jag att vi hade fått en mycket stark reaktion och att man hade sagt att det är där man har vakanserna när det gäller poliser som resurserna måste fyllas på i första hand. Jag kan ju säga att när man ser på polisverksamheten i dag, framför allt i Stockholms län där de flesta vakanserna finns, är det också påfallande vilken förstärkning som skett genom att den administrativa personalen där har kunnat fyllas på och att vi därigenom har kunnat öka polisinsatserna där avgången varit störst. Mitt svar till Ingbritt Irhammar är att jag tycker att det är rimligt att resurserna skall sättas in där polisen har vakanser. Om vi hade sett detta i pengar, vilket är det nya system som jag ser framför mig, hade de fått behålla pengarna för den organisation som finns formad och använda dem för nya resursinsatser. Jag vill inte så nära inpå en förestående förändring av budgetarbetet bryta principen genom att dela ut pengar mer allmänt. Berith Eriksson har tagit upp frågorna om kvinnorna, utbildningen och utländsk stationering. När det gäller kvinnorna och utbildningen tycker jag inte att det finns anledning till någon pessimism. Utvecklingen är enorm både när det gäller antalet sökande till polishögskolan och när det gäller intagningen. Vi står nog utan konkurrens bland polisorganisationer när det gäller att ta in kvinnliga poliser. Man kan se att det nu gradvis blir fler kvinnliga poliser i landet. Det tror jag är mycket bra.

Jag kan inte se att det numera finns några motsättningar mellan manliga och kvinnliga poliser när det gäller hur man fungerar i polisdistriktet. Så till frågan som rör vårt internationella samarbete. Med detta vänder jag mig även till Carl Frick. Jag tror att det är oerhört betydelsefullt att vi har ett utvecklat samarbete. Vi har sedan lång tid tillbaka ett system, där vi tillsammans med de nordiska länderna försöker finna och kartlägga vägarna framför allt när det gäller narkotikahandeln. Det har varit en stor fördel för Sverige att vi haft det systemet. I det sammanhanget har vi haft poliser stationerade utomlands och det har fungerat utmärkt. Vi bygger nu ut det systemet till att omfatta även Ungern och Polen. Jag tror också att det samarbete som vi är med om att ta del av i TREVI har stor betydelse för att vi bättre skall kunna följa den terrorism och den narkotikahantering och organiserade brottslighet som finns. Inte minst med tanke på vad som händer med gränserna i Europa framöver måste vi arbeta mycket med detta. Sedan vänder jag mig till Berith Eriksson. De personer som finns stationerade utomlands är ute för att biträda de svenska utlandsmyndigheterna när det gäller hanteringen av frågor som rör asylinvandringen till Sverige. De finns där för att bl.a. klara ut vad som krävs för att få asyl i Sverige och fungera som rådgivare. Det är en förstärkning av de svenska utlandsmyndigheterna som jag tror är effektiv om vi skall kunna behålla och få en invandring sådan den skall vara enligt reglerna i
Herr talman! Civilministern säger att han inte förstår vad jag menar när jag talar om diskussioner. Då kan jag tala om vad jag menar. När man kommer till riksdagen med en propositio, där man säger att man skall utreda fråga efter fråga, tycker jag att det hade varit ganska naturligt om man hade utrett flera av de frågorna först och därmed i propositionen kunnat redovisa vad utredningen kom fram till, och på så sätt ge ett underlag som kanske hade varit något klarare som underlag för diskussionen i dag. När det gäller polisens arbete tycker jag att det finns områden som man inte har diskuterat så mycket i utredningen som jag hade önskat. Vi vet att det i dag finns mängder av människor, framför allt äldre människor, som inte törs gå ut. De tror att det förekommer mer brottslighet i Sverige än vad det faktiskt gör. De tror att de skall skadas om de åker tunnelbana. Det är då polisens skyldighet att med hjälp av civilministern och andra dra upp sådana riktlinjer för arbetet att tryggheten återställs för de människor som frivilligt stannar inne därför att de inte törs gå ut. Jag tycker att man i den här propositionen mer borde ha diskuterat kvarterspolisverksamheten. Man borde ha diskuterat mer om var polisens arbete kunde överföras till andra myndigheter och vad som mer konkret borde göras åt det. Man borde också ha tagit upp mer av polisens yttre arbete kontra det inre arbetet. Det finns ju undersökningar som tyder på att där polisens resurser tryter förändras knappast det inre arbetet. Däremot drar man in på det yttre arbetet, vilket ju är det som återspeglar ett slags trygghet för människor på stan. Jag tycker att polisen borde vara mer synlig än i dag. Jag återgår till vårt förslag om hur den regionala indelningen borde vara. Jag förstår att vi valde ett olyckligt exempel. Eftersom jag nu försöker tala om hur rikspolisstyrelsen har det, vill man använda sådana uttryck som militär verksamhet för att återspegla att vi folkpartister skulle ha något slags militant syn på hur vi tycker att polisen skall vara. Det är tredje eller fjärde gången jag säger att den verksamhet vi vill ha inte innebär större regioner. Jag kanske kan få läsa innantill eftersom det tydligen är så svårt att förstå. Vi har skrivit i vår motion att man skulle kunna tänka sig en organisation med något som påminner om en sammanhållande ÖB och med få men starka och självbeslutande regionala chefer. Jag vet inte hur någon annan tolkar det, men det står: starka och självbeslutande regionala chefer. Det enda vi menar är att regionerna måste bli större. Det vore intressant att få höra om civilministern har någon uppfattning på det området. Jag drog slutsatsen att man kanske måste ändra på polisdistrikten, men frågan är hur den regionala indelningen skall se ut.

Fru talman! Jag förlorar mig inte i detaljer när jag tar upp resurserna till diskussion. Först har ni socialdemokrater sett till att antalet poliser i landet har minskat, så att rikspolisstyrelsen bedömer läget som allvarligt. Det är det ena. Sedan skriver föredragande statsrådet, som ju också sitter här i kammaren, i propositionen att man skall ha en ordningspolis som skall försvara människor till liv, hälsa och egendom. Allt detta är vi överens om. I samma proposition säger också statsrådet att vi även i fortsättningen skall ha en god utredningsresurs när det gäller brott som hör under allmänt åtal. Därefter skriver statsrådet: En större andel av de totala polisresurserna bör således tas i anspråk för den preventiva verksamheten. Då säger jag att den ekvationen inte går ihop, varpå statsrådet säger att jag förlorar mig i detaljer. Det gör jag visst inte! Det är nämligen så, att om man i propositionen skriver att någonting skall prioriteras, bör också resurser anvisas. Jag kan ge ett exempel. Till Stockholm kommer ca 20 000 båtresenärer varje dygn -- med Finlandsfärjor, färjor från Sovjet osv. I Stockholms polisdistrikt finns det en person som skall sköta detta. Kom inte och säg att inte saker och ting har en effekt på verksamheten! Någonstans i organisationen blir det kaos och elände. Jag frågade hur landets polischefer skall göra när de skall försöka lösa ekvationen. Det kunde, fru talman, vara bra om vi fick antecknat till kammarens protokoll hur statsrådet, som är ansvarig för polisverksamheten, anser att ekvationen skall lösas.